Herr talman! Birgit Friggebo tycker jag är gnällig. Det kan möjligtvis bero på att jag är förkyld, så att hon uppfattar mig som gnällig. Jag har inte alls någon anledning att vara gnällig. Jag är tvärtom ganska nöjd med den behandling våra motioner har fått i utskottet. De flesta av våra yrkanden har blivit bifallna, tillgodosedda eller också fått ett tillkännagivande. Jag gnäller inte heller för att vi räddat skinnet på Folkpartiet genom att inte godkänna de skärpta kriterier för ny ansökan som Birgit Friggebo föreslagit i propositionen. Men om man skall ha meningsfull sysselsättning 40 timmar i veckan kan man inte stanna inom förläggningsområdet, utan man måste gå utanför. All meningsfull sysselsättning för de asylsökande kan inte bestå av landskapsvård och kulturminnesvård. Man måste hitta också andra sysselsättningar. För att undvika onödiga diskussioner om gränsdragningen mellan vad som är arbete och vad som är meningsfull sysselsättning tycker vi från socialdemokratiskt håll att man skall ha ett samråd med länsarbetsnämnden, med de lokala arbetsförmedlingarna och med berörda fackliga organisationer.

Herr talman! Jag är naturligtvis glad om Maud Björnemalm inte menade att vara gnällig i den meningen att egentligen tycka illa om förslagen i regeringens proposition. Jag kunde inte tolka henne på annat sätt, eftersom hon kallade den för en allmän slaskproposition med diverse förslag och var litet ironisk mot att Folkpartiet hade kritiserat verksamheten tidigare o.s.v. Men låt oss lämna den saken. Maud Björnemalm oroar sig uppenbarligen för att man inte skulle kunna skilja mellan vad som är arbete och vad som är meningsfull sysselsättning. Jag delar uppfattningen att om det skall bli en bra verksamhet måste det också vara verksamhet utanför förläggningarna. Men det finns en alldeles utmärkt uppdelning: När människor själva skaffar sig ett arbete på marknaden och får marknadsmässig ersättning för detta, d.v.s. en lön, då är det ett vanligt, normalt arbete och då träder all arbetsmarknadslagstiftning in. Här handlar det inte om detta. De asylsökande skall inte få någon lön för det de uträttar. Frågan är om man ändå skall ge sig in i att tillämpa en del av arbetsrättslagstiftningen på dem. Det handlar inte om tillsvidareanställning. Här handlar det om ett kort engagemang under den tid som de är asylsökande. Maud Björnemalm vill att man tvångsmässigt skall se till att allting tillämpas: länsarbetsnämnden skall in, facket skall in, likaså arbetsrättslagstiftningen. I propositionen har vi sagt, liksom man säger i utskottbetänkandet, att det säkert kommer att vara överläggningar med länsarbetsnämnden. Jag utgår ifrån att det kommer att bli fråga om det från tid till annan, men vi har inte velat föreskriva att det skall vara ett absolut tvång. Det skulle onödigtvis krångla till och byråkratisera verksamheten. Jag tror nämligen att om man gör det blir det utomordentligt svårt att få de volymer på verksamheten som vi alla önskar.
Herr talman! Jag har aldrig tagit ordet ''slaskproposition'' i min mun. Jag talade om att det var en ''diverseproposition'' därför att den innehöll så många olika saker. Jag kan inte förstå att Birgit Friggebo tycker att det är så förskräckligt att man skall ha samråd med länsarbetsnämnd, lokal arbetsförmedling och berörda fackliga organisationer när det gäller den meningsfulla sysselsättning som man vill ha utanför förläggningsområdet. Jag tycker det är bra. Därigenom kan man undvika onödiga konflikter om vad sysselsättningen skall gälla.
Herr talman! Jag har utgått från att riksdagen och socialförsäkringsutskottet skulle klara av att behandla vad Maud Björnemalm kallar ''olika saker'' i en proposition. De ligger ju ändå inom det flyktingpolitiska området. Det är väl bra att klara av så många saker som det över huvud taget är möjligt. Jag ser inte någon anledning till att lägga fram tre fyra olika propositioner vid samma tidpunkt. Det måste väl underlätta arbetet i riksdagen att klara av så många olika saker som möjligt. Bakgrunden till vårt förslag om meningsfull sysselsättning är de dåliga erfarenheterna av obligatoriska samråd och överläggningar. Vi vet att det finns en konservativ inställning hos bl.a. facket när det gäller nya inslag i den typen av verksamhet. Jag minns att under den förra borgerliga regeringsperioden fick vi vänta månader och ibland halvårsvis på att bra förslag skulle slå igenom eftersom de fackliga organisationerna motsatte sig förslagen. Jag ser också nya inslag av bristande flexibilitet från Socialdemokraternas sida när det gäller arbetspraktiken för invandrare. Det finns ju ett motstånd mot bl.a. ungdomspraktiken -- som är ju så fantastiskt lyckosam när det gäller att skaffa ungdomar arbete. Nu skall detta praktiseras på invandrare. De skall ges en chans att visa vad de kan för arbetsgivarna. Bristen på flexibilitet slår ständigt igenom i Socialdemokraternas motstånd mot nya sätt att på ett smidigt sätt ge människor meningsfull sysselsättning.

Herr talman! Jag kan inte låta bli att glädja mig åt att Birgit Friggebo ger Ny demokrati rätt i den kritik som vi har riktat mot regeringen angående den förda politiken. Birgit Friggebo konstaterar att invandrare har invaggats i ett bidragsberoende. Det har blivit onödigt dyrt. Vi i Ny demokrati har hela tiden hävdat att fel politik bedrivs och att ärendena handläggs på fel sätt. Vi har hela tiden efterlyst en effektivisering. Det gör vi nu också. Det är inte fråga om att ta ett steg bakåt vid en effektivisering -- som Birgit Friggebo antyder. Det är snarare fråga om ett steg framåt. Precis som jag har fört fram tidigare vill vi ha en förkortad handläggningstid. Det går att sätta mål, t.ex. tre månader. Det gläder mig nu att Birgit Friggebo säger att det är meningen att handläggningstiden skall sänkas till två månader under våren -- desto bättre! Detta är något som man skall eftersträva. Vi tycker att det blir fråga om ett omänskligt lidande när handläggningstiderna drar ut på tiden. Det har vi påtalat under dessa år.
Herr talman! Arne Jansson säger saker som egentligen borde leda till att jag blir -- ursäkta, herr talman -- förbannad här i kammaren. Ny demokrati blåser upp sig, slår sig för bröstet och säger att de har sagt detta hela tiden och nu kommer andra efter och gör precis som de har sagt. Det är fullständigt felaktig information! Jag har redovisat att Folkpartiet redan under oppositionstiden väckte motioner i denna riksdag om att förläggningsverksamheten borde förändras. Det var innan Ny demokrati ens var påtänkt i denna kammare. Världen började faktiskt inte att snurra när Ny demokrati kom in i riksdagen. Försök att skilja på olika frågor. Alla ledamöter i denna kammare är besjälade av att ha ett så effektivt system som möjligt, så kostnadseffektivt som möjligt och att de asylsökande skall behandlas på ett så värdigt sätt som möjligt. Ledamöterna i denna kammare, jag och mitt parti håller rent när det gäller Ny demokratis ifrågasättande av att vi över huvud taget skall ta emot flyktingar i det här landet och att de över huvud taget skall få möjlighet att bosätta sig här. De skall ju helst lämna vårt land. Där kommer ni aldrig att få rätt! Ni kommer aldrig att övertyga mig, mitt parti eller majoriteten i denna kammare i denna fråga.
Herr talman! Jag noterar att Birgit Friggebo använder begreppet aldrig. Jag tycker att man skall vara aktsam och aldrig säga aldrig. Saker kan hända som gör att man måste omvärdera sina beslut. Då kanske aldrig inte är så väl tillämpbart ens i sådana sammanhang.
Herr talman! Jag menar att vi som politiker och som människor har rätt att ibland säga just aldrig. När det gäller grundläggande etiska frågor om mänskliga rättigheter måste det få finnas gränser där man kan säga aldrig. För mig innebär det att vi aldrig kan acceptera en situation där vi inte ger flyktingar skydd. Vi kan aldrig säga ja till en situation där människor som har etablerat sig i vårt land kastas ut. Självfallet skall de få lämna vårt land frivilligt. Självfallet skall vi ställa upp och göra det möjligt för dem som vill. Men det skall inte göras på det sätt som Ny demokrati föreslår, dvs. att efter tio års väntande med tillfälliga uppehållstillstånd skall människor med tvång lastas på transportmedel och skickas i väg till sina hemländer. Där gäller regeln aldrig.

Herr talman! Det finns vissa saker som jag upplever som negativt. Tidigare fick de asylsökande inte städa sin egna rum. Det har nu blivit en skyldighet. När omvändelsen kommer slår pendeln över till den andra ytterligheten, dvs. till en skyldighet med sanktionsmöjligheter. I stället borde det vara fråga om en självklar rättighet som det inte behöver ordas om eller regleras. Jag vill påpeka att det inte är bara i Sverige som man anser att det är grundläggande att försörja sig själv. Sådana uttryck kan tolkas som att det är lycksökare som kommer till vårt land. Det går knappast att begränsa de humanitära skälen mer än vad som redan görs. Det finns många ärenden i dag där det finns läkarintyg. Jag har tagit del av ett ärende där det finns intyg från överläkaren på PBU och från Rädda barnen. Men handläggarna anser att det inte föreligger tillräckliga humanitära skäl. Birgit Friggebo tog upp frågan om antalet flyktingar. Efter andra världskriget fanns det ca 200 000 flyktingar i vårt land. Att vi klarade det så bra den gången kanske beror på att det då inte fanns hela det lag och regelverk som finns i dag. I dag finns inga lagliga möjligheter att ta sig till Sveriges gräns för att söka asyl. Den enda möjligheten är att bli uttagen på kvot. Alla andra vägar har vi nämligen stängt, genom visumkrav och genom restriktioner för transportbolag. Jag tycker att man någon gång borde kunna se facket som en positiv samarbetspartner, som exempelvis i det här fallet kunde tillföra idéer och uppslag om en uppläggning av sysselsättningen.
Herr talman! Berith Eriksson valde ett dåligt exempel när det gäller vad man har skyldighet att göra. Jag tycker att grunden skall vara -- så är det här i Sverige -- att man har skyldighet att städa sitt eget boende. Det är en självklarhet. Berith Eriksson kan ha rätt i att detta inte bör föreskrivas i lagregler eller förordningar, men det viktiga är ändå den signal som ges i fråga om hur våra system läggs upp. Det har varit för många signaler om att det här i Sverige är någon annan som sköter saker och ting, att det är någon annan som tar ansvar. Det har varit för mycket onödigt omhändertagande, som har lett till en passivisering och en tro att man här i Sverige kan leva bara på bidrag. Det är naturligtvis inte alls de asylsökandes fel -- på intet sätt. Tvärtom har vår utgångspunkt varit att dessa människor kan och vill ta ett eget ansvar. Men då är det viktigt att systemet är uppbyggt på ett sådant sätt att det överensstämmer med vad som gäller här i Sverige och vad de asylsökande själva anser är det riktiga. Vi är ju -- med rätta -- oroade för t.ex. de arbetslösa. Det är viktigt att de inte kommer in i en passiviseringsperiod, som gör att de inte kan bryta sig loss och gå ut och försörja sig själva. Ingen vill att den situationen skall uppstå, men systemet i sig leder till det. Det är hela utgångspunkten för propositionen och för de beslut som nu kommer att fattas. Det kan aldrig tolkas så att det bara är personer som är lycksökare som kommer hit. Vi som är ute och träffar människor som har sökt sig till vårt land vet att det inte är så.
Herr talman! Jag anser naturligtvis, liksom Birgit Friggebo, att det är en absolut skyldighet att sköta sitt eget boende. Jag håller också med om att utvecklingen var olycklig under en lång period, då de asylsökande verkligen passiviserades. Men frågan är om det skall behövas regler om sanktioner. Det kan räcka med att sända ut signaler. Det kommer ju nya människor, och det är inte de som har vant sig vid ett bidragsberoende. Jag håller också helt med om att de asylsökande som kommer till Sverige i dag inte är lycksökare. Man kan bara titta på händelserna i omvärlden för att förstå det. Men det är väldigt svårt att tro att våra myndigheter, inklusive regeringen, också förstår det, när man ser statistiken över dem som beviljas uppehållstillstånd och anses ha flyktingskäl.

Herr talman! Det har blivit kyligare i Sverige. Attityderna mot flyktingar har hårdnat. Orsakerna är säkert många. Massarbetslösheten har fått fotfäste. De ekonomiska och sociala klyftorna ökar. Segregationen tilltar, i skolpolitiken och i bostadspolitiken. Det är i allt högre grad rädslan som styr människors reaktioner. Det är rädslan för att förlora jobbet, rädslan för att inte klara nästa månads utbetalningar, rädslan för att inte få vårdplats när krämporna tilltar, rädslan för ökad brottslighet, rädslan för att samhällets trygghetssystem inte kommer att hålla, rädslan för att bli ensam. I det klimatet blåser det hårt och snålt kring flyktingarna. De blir de nedersta i alla samhällen. Jag noterar att det nu inte sker några stora manifestationer till förmån för flyktingar, till värn för flyktingarna och flyktingpolitiken. De manifestationerna har tystnat. Vi är väl alla medskyldiga. Jag har en känsla av att det i de politiska anförandena runt om i landet inte är flyktingpolitiken som står högst på dagordningen. Visst finns det öar av engagemang. I allt fler kyrkor sitter utvisningshotade flyktingar i tillfälligt skydd. Andra tas om hand och göms i svenska hem. Det här är utslag av ett engagemang, men också ett utslag av det allmänt hårdnande klimatet. De här företeelserna är ett logiskt resultat av den skärpta flyktingpolitiken. Visumtvång har införts för att hålla flyktingar borta från våra gränser. Uttagning av kvotflyktingar fördröjs av byråkratin. Det satsas stora pengar på att snabbt utvisa människor. Det här uppmärksammas naturligtvis. Det här utgör signaler. Signalerna från regering och myndigheter är ganska entydiga: politiken skärps. Det speglar också den flyktingdebatt som förs i dag. Den proposition som vi nu behandlar innehåller ytterligare exempel på en skärpning. Det föreslås att det skall ställas hårdare krav på flyktingarna. Det är populärt; ställ krav! Arbetsplikt utan ersättning skall införas, och det blir en bestraffning om man inte fullgör sin uppgift. Skärpta kriterier för förnyad ansökan har föreslagits. Lyckligtvis har detta undanröjts av utskottet. Tidsbegränsade tillstånd är ett annat förslag, som drar i den här riktningen. Jag har i en motion anfört en del kritiska synpunkter på regeringens förslag. Några av mina yrkanden tillgodoses i utskottets betänkande, och det är jag väldigt tacksam för -- jag vill uttala ett tack för det. Men min kritik kvarstår beträffande den nya ordning som införs för förläggningsverksamheten och när det gäller tvångsmedel som införs mot flyktingar som inte anses vilja göra rätt för sig. I det här inlägget vill jag emellertid begränsa mig till några kritiska synpunkter och reflexioner kring förslaget om tidsbegränsade uppehållstillstånd. Det är ett förslag som numera omfattas av alla partier här i riksdagen. Icke förty finns det skäl att föra en debatt om detta. Det saknas en debatt och en analys av en rad frågor. Den första, övergripande frågan för mig är: Vilket problem är man ute efter att lösa? Vad är det man tror sig kunna åstadkomma med tidsbegränsade uppehållstillstånd? Om vi ser på erfarenheterna under årens lopp, finns det då något exempel, i historisk tid, där man tidsbegränsade uppehållstillstånd skulle ha kunnat lösa något problem? Om vi ser på de olika flyktinggrupper som har kommit till Sverige under årens lopp -- från Grekland, Irak, Etiopien och Chile -- visar det sig att man inte i något fall efter andra världskriget skulle ha löst några problem om man hade haft tidsbegränsade uppehållstillstånd på sex plus sex månader. Vilka problem löser man i dagens situation med uppehållstillstånd på sex plus sex månader? Skulle bosniernas problem kunna lösas? Nej, de har redan varit här en mycket längre tid än sex plus sex månader. Tvärtom menar jag att systemet skapar en del problem. Avsikten skulle vara att ta emot dem som flyr från konflikter och kriser, vilka kan bedömas ha en kortare varaktighet. Vilka kriser är det, och hur bedömer man det? Finns det några exempel på sådana? För dem som får tidsbegränsade tillstånd skapar systemet en förlängd ovisshet och otrygghet. Det finns rika exempel på alltför lång tid av otrygghet och ovisshet. Det är många grupper -- kosovoalbanerna är ett exempel, bosnierna ett andra och somalierna ett tredje exempel -- som länge har fått vistas här i väntan på klarhet om tillståndet i hemlandet. De har i praktiken haft tillfälligt tillstånd i och med att det har varit stopp för behandling av ärenden över huvud taget. Systemet har inte löst några problem utan skapat otrygghet och psykiska svårigheter. Det finns risk för att det skapas ett B-lag bland flyktingarna. Naturligtvis omöjliggörs kommunplaceringar och därmed integrationsinsatser för den här gruppen. Det sägs ju i klartext att integrationsinsatser inte skall vidtas. Men det kan ändå hända att man efter två uppehållstillstånd på sex månader måste bevilja permanent tillstånd. Då har en lång tid av integrationsinsatser gått förlorad. Jag noterade nyligen att Birgit Friggebo i ett något affekterat inlägg sade att vi aldrig skall skicka ut flyktingar som har etablerat sig utan att de i så fall skall få resa frivilligt. Då är min fråga: När är en flykting etablerad? Är man etablerad efter att ha fått ett par tillfälliga tidsbegränsade tillstånd? Meningen är ju att statsmakten efter beviljade tillstånd skall kunna säga: Nu skall ni ut. Nu bedömer vi att krisen i hemlandet inte är av tillräckligt allvarlig art, så nu får ni åka hem. Detta kräver förnyade prövningar och bedömningar av tillståndet i landet. Det kräver naturligtvis också individuell prövning, eftersom somliga kan ha asylskäl. Jag menar att situationen skapar ökad byråkrati. Vad händer med barn till föräldrar med temporära tillstånd? Jag är rädd att det blir smittoeffekter och godtycke. Men detta är fråga om en trend. Jag upplever att det är att sticka huvudet i sanden att tro att det efter temporärt tillstånd skall finnas en lösning. Jag noterade att Invandrarverket ansåg att somalierna som redan har vistats här under några år skulle få tidsbegränsat uppehållstillstånd. Jag är glad över att regeringen har beviljat dem permanent tillstånd. Men detta är ett exempel på hur smittoeffekter kan uppstå och hur trenden breder ut sig. En moderat talesman sade i TV häromdagen att man generellt borde ha ett system som innebär att när skyddsbehovet inte längre finns skall vederbörande skickas hem. Jag vill lyfta fram nämnda problem för att om möjligt stimulera till en diskussion i frågan för framtida bedömningar och för det utredningsarbete som pågår i ärendet.

Herr talman! Jag är utomordentligt glad över Georg Anderssons anförande. Jag tror att de frågor han tog upp kommer att tillhöra de större diskussionsfrågorna inom flyktingpolitiken. Rättare sagt är de redan det, men de kommer att accentueras och tillhöra de stora frågorna i Jag ser här två stora skiljelinjer som växer fram. Det har givits mycket ororande signaler. En del partiföreträdare har sagt att tillfälliga uppehållstillstånd bör vara ett regelrätt inslag i flyktingpolitiken. Ny demokrati har sagt att man skall kunna bevilja tillfälliga uppehållstillstånd under en tid uppemot tio år. Vissa moderatföreträdare -- det råder litet oklarhet om vad Moderata samlingspartiet egentligen tycker -- anser att man bör ha det som ett regelrätt inslag under tre år. Det har också givits oroande signaler från det socialdemokratiska partiet. De har i olika rapporter under senare år och i en del skrivningar i motioner här i riksdagen talat om behovet av ett mer regelmässigt inslag av temporära uppehållstillstånd. Jag är övertygad om att vi, om vi skall behandla människor värdigt och inte onödigtvis skall skada människor, inte kan bygga in ett sådant system i vår flyktingpolitik. Detta är bakgrunden till ett antal av de beslut som regeringen har fattat och som har kritiserats av många, t.ex. när det gäller bosnierna. Det skulle ha varit helt otillständigt, och jag vet inte hur situationen hade sett ut, om vi hade fortsatt att låta bosnierna få sitta på flyktingförläggningarna och vänta. Då hade tid gått förlorad för deras möjligheter att komma ut och skapa en ny, egen framtid. Detta är också bakgrunden till det i dag fattade beslutet om somalierna. Regeringen vill inte göra åtskillnad genom att ge familjerna permanent uppehållstillstånd och de ensamma männen tillfälliga uppehållstillstånd. Alla beviljas därför permanent uppehållstillstånd, med vissa undantag för personer med oklar identitet eller brottsbakgrund. Man kan då med rätta fråga: Vilka förslag innehåller propositionen? Som någon sade här tidigare skall den ses som ett slags beredskapslagstiftning. Ute i kommunerna pågår beredskapsplanering för situationer med massinvandring av omfattande slag. Då handlar det inte om 10 000, 20 000, 30 000 eller 50 000 asylsökande under ett år utan om betydligt större antal. Det kanske kan bli fråga om att människor kommer från vårt närområde i större utsträckning än i dag. Frågan har ställts från Invandrarverket om hur ansvarsfördelningen skall vara mellan Socialförsäkringsutskottet har uttalat att det snabbt vill ha fram ett omfattande förslag för hur frågan om tillfälliga uppehållstillstånd skall regleras. Vi har från regeringens sida inte uppfyllt socialförsäkringsutskottets önskemål om ett heltäckande långsiktigt förslag. Det handlar om att skapa klarhet när det gäller hur regelsystemet skall se ut i en situation med massinvasion som innebär ett krisläge där man kan förutse att situationen kan förändras ganska snabbt, t.ex. vid en miljökatastrof eller liknande. Det visar också att det handlar om detta eftersom inte möjlighet ges att bevilja längre uppehållstillstånd än under sex plus sex månader, dvs. under ett år. Jag skulle betrakta det som ett stort misslyckande om vi här i rikdagen inte kunde ena oss om att ge möjligheter för människor att skaffa sig en ny framtid här i Sverige efter att behovet av skydd i vårt land har bedömts.
Herr talman! Det var ett intressant inlägg av Birgit Friggebo. Det visade en ganska kraftig polemik mot hennes egen proposition. Det förbryllar mig litet grand. Jag frågade vad orsaken var och fick nu svaret att det är en beredskapslagstiftning. Birgit Friggebo beskriver hypotetiska förhållanden. Som förslaget är utformat finns det en uppenbar risk för att det tolkas i en mycket vidare mening än vad Birgit Friggebo gör. Jag vill fråga hur man skulle ha bedömt bosnierna om lagstiftningen hade varit gällande för ett par år sedan? Skulle den då inte ha tillämpats när det gäller bosnierna? Jag tycker att det är en intressant fråga. Ibland ger man intrycket att den här lagstiftningen är till för att möjliggöra en större invandring och för att visa större generositet vid tillfälliga kriser. Men när det gäller bosnierna har regeringen nu gjort precis tvärtom. Visumtvånget gör så att det i stort sett inte kan komma några fler bosnier. Skulle den här lagstiftningen, Birgit Friggebo, ha inneburit att man inte skulle ha infört visumtvång utan att man skulle ha haft en ''öppnare'' dörr för ett större antal bosnier? Skulle man ha gett tillstånd på sex plus sex månader? Det är frågor som man kan ställa sig när man diskuterar den här saken. Frågan är principiellt viktig -- det håller jag med Birgit Friggebo om. Det är viktigt hur man hanterar frågan. Jag har tagit upp diskussionen därför att jag märker att det inte bara i vårt land, utan i hela Europa, finns en trend att tala om tidsbegränsade tillstånd. Man tillåter med andra ord en tid i Sverige på nåder. Det satsas inte på integrering utan flyktingarna skall hem igen så snart som möjligt. Det tycker jag är en oroande utveckling.

Herr talman! Svaret på Georg Anderssons fråga när det gäller bosnierna är redan givet, bl.a. genom regeringens beslut. De fick stanna permanent. Dessutom började de komma under hösten 1992. När regeringen fattade sitt beslut i juni 1993 hade en del av dem redan varit här under ett år. Den period som tillfälliga uppehållstillstånd gäller för hade redan gått mot sitt slut. Det visar att den typen av tillfälliga uppehållstillstånd som nämns i propositionen inte är och inte kommer att vara särskilt användbar när det gäller den -- som jag skulle vilja kalla det -- normala flyktingpolitiken. För att understryka detta vill jag säga att det dessutom sägs i propositionen att den här lagstiftningen inte skulle vara tillämplig när det gäller bosnierna. Vi gjorde bedömningen att situationen i Bosnien inom en snar framtid inte skulle komma att ändras. Vi blev tyvärr sannspådda. Detta är bakgrunden till att det självklart inte är någon som helst mening med att sätta i gång en apparat om att bevilja sexmånaderstillstånd med maximalt tillstånd på ett år.
Herr talman! Birgit Friggebo sade att svaret på min fråga är givet därför att lagstiftningen inte tillämpades på bosnierna. Men lagstiftningen fanns ju inte när bosnierna började komma! De fick sitta och vänta i månader eller i något år innan det över huvud taget fattades något beslut. Det intressanta är att försöka tänka sig in i den situationen eftersom det inte finns något historiskt exempel där man kan applicera den lagstiftningen. Om den hade funnits tidigare, skulle den då ha applicerats på bosnierna? Många har gjort tolkningen att vi, om vi hade haft en lagstiftning för tidsbegränsade tillstånd, skulle ha tillämpat den på bosnierna. Så har man gjort i Danmark där ganska stora problem nu börjar dyka upp till följd av detta. Sedan har vi frågan om smittoeffekterna och trendförskjutningen. Regeringen skriver att lagstiftningen skall gälla vid konflikter och kriser som kan bedömas ha en kortare varaktighet. Vilka kriser och konflikter är av kortare varaktighet? Alla hoppades väl att juntan i Grekland inte skulle bli sittande så länge? Vi hoppades att Pinochet skulle kastas ur sadeln ganska snart, osv. Om man börjar tillämpa tidsbegränsade tillstånd finns risken för att man gör det i större och större utsträckning. Man försöker läsa in positiva framtida scenarion så att man inte skall behöva ge permanenta tillstånd. Detta kan få ganska allvarliga följder för hela flyktingpolitiken. Debatten måste naturligtvis fortsätta i anslutning till det fortsatta utredningsarbetet av frågan.
Herr talman! Som jag sade finns det skrivningar i propositionen där det står att den här typen av lagstiftning inte skulle ha varit tillämplig när det gäller Bosnien. Jag utesluter inte att det finns de som gillar inslaget av mer regelmässiga temporära uppehållstillstånd i flyktingpolitiken och som försöker att tolka in saker som inte står i propositionen. Denna regering tänker i alla fall inte tillämpa de nya reglerna på det sättet. Det skulle möjligen kunna uppstå en risk för att det sker om vi -- gud förbjude! skulle få en socialdemokratisk regering igen. Socialdemokraterna har i olika partirapporter och också i motioner i riksdagen antytt att tillfälliga uppehållstillstånd skulle vara ett medel som mer regelmässigt skulle användas inom flyktingpolitiken. Jag tycker att det är bra att Georg Andersson, som kan vara en väckarklocka hos

Herr talman! Precis som Georg Andersson tycker jag att flyktingpolitiken och flyktingdebatten mer och mer präglas av att det skall vara hårdare tag. Det gäller inte bara flyktingpolitiken utan också många andra områden. Solidariteten och rättvisan i Sverige sitter över huvud taget trångt i dag. Det blir svårare att få asyl. Man kan verkligen diskutera om asylpolitiken är generös. Som exempel kan man ta behandlingen av barn, framför allt de barn som har varit länge i Sverige. När det gäller behandlingen av barn har Birgit Friggebo medvetet ändrat politiken i en mindre generös riktning, som jag ser det. Men i dag skall vi inte debattera den saken utan det gäller betänkandet om mottagande av asylsökande. Entreprenörsengagemanget när det gäller förläggningsverksamheten, som det talas om i betänkandet, kan vara positivt. Jag tänker speciellt på de ideella organisationerna och deras engagemang i flyktingpolitiken. Den frågan aktualiserades för övrigt redan under den socialdemokratiska regeringens tid. Kyrkor och folkrörelser kan göra en mycket viktig insats i flyktingpolitiken och flyktingmottagandet. Jag delar utskottets bedömning att man skall utnyttja frivilligorganisationerna mer, när de själva vill. Det är en insats som jag tror kan göra flyktingdebatten gott. Bland de här organisationerna finner vi inte samma negativa attityd till flyktingar som vi finner i andra delar av samhället. Jag hade tänkt att koncentrera mig på en fråga, nämligen frågan om meningsfull sysselsättning. Till denna fråga är frågan om ersättningen, den s.k. dagersättningen, kopplad. Som motionär är jag -- för att anknyta till vår motion i sammanhanget -- väldigt tveksam till den metod som innebär avdrag på dagersättningen om anvisad sysselsättning inte fullföljs. Det här är ett typiskt uttryck för just hårdare tag. Man skall minsann ge igen med en ordentlig spark om en person inte sköter sig. Det skall bli ordning och reda i Sverige. Det är den attityden som finns i bakgrunden i den här frågan. Detta gör mig alltså tveksam. Det hela får faktiskt karaktären av tvång -- det skall råda arbetsplikt. Villkoren är väldigt oklara i detta avseende. Om Statens invandrarverk skall fatta beslut om nedsatt dagersättning skall det, om jag har förstått detta rätt, ske utifrån ett underlag t.ex. från en entreprenör. Det är uppenbart att det genom det här underlaget uppstår en risk för godtycke och missbruk. Entreprenören måste rimligen vara den som anvisar arbetsuppgifterna. Det skall väl inte Invandrarverket göra. Jag utgår alltså från att det är entreprenören som gör det. Genom en sådan här konstruktion med avdrag på dagersättningen kan systemet utvecklas så att asylsökande hamnar i en tvångssituation. De kan helt enkelt komma att utnyttjas. Jag säger inte att det behöver bli så, men risken är uppenbar. Som politiker skall vi ju försöka undanröja sådana risker också. Därför tycker jag att det vore mycket bättre med ett omvänt system som innebär att ersättning utgår till den som gör en insats. Det är bättre än att göra avdrag när man inte gör någon insats. Mitt synsätt bygger alltså på att det skall vara ''morot'', inte piska. En sak som ännu inte berörts särskilt mycket i debatten är återanvändarfrågan. Men den frågan tas kanske upp här senare. Jag hoppas att Invandrar och flyktingkommittén verkligen rejält tar tag i frågorna om återanvändningen. De frågorna blir givetvis ännu mer angelägna om vi inför tillfälliga uppehållstillstånd. Vi måste helt enkelt flytta fram positionerna när det gäller den s.k. repatrieringen, så att vi får en bättre fungerande politik på detta område. Det har funnits, och finns fortfarande, stora brister på området. Men jag hoppas att vi får bra förslag här.

Herr talman! I Finspång finns det en flyktingförläggning som drivs i samarbete mellan sex olika folkrörelser och föreningar -- bl.a. tre frikyrkor, Vuxenskolan, ABF och Sedan en tid tillbaka finns det en oro för att verksamheten skall avvecklas. Visserligen har alla, såvitt jag förstår, lovordat verksamheten. Kvaliteten är god. Tack vare ett ideellt engagemang har det varit möjligt att pressa kostnaderna rejält. Men förläggningen drivs inte i vinstsyfte. Därför har de inblandade föreningarna och de anställda förklarat att de vill använda det goda resultatet så att det blir ett ännu bättre flyktingmottagande. Jag är övertygad om att föreningar och organisationer spelar en viktig roll i flyktingmottagandet. Inte minst när påfrestningarna ökar på grund av händelser i vår omvärld är det viktigt att vi har många enskilda personer och föreningar som är beredda att ställa upp. Verksamheten i Finspång är alltså hotad. Skälet är förstås den minskade flyktinginströmningen. När jag och andra läste regeringens proposition angående mottagandet av asylsökande ökade dock vår optimism. Där kan man läsa på s. 66: ''Det finns även exempel på hur en eller flera organisationer på uppdrag av Statens invandrarverk svarar för den totala driften av en förläggning. Regeringen ser positivt på en utveckling i sådan riktning. I t.ex. Finspång har sex vitt skilda folkrörelseorganisationer gått samman och svarat för förläggningsverksamhet för asylsökande.'' Flyktingmottagningen i Finspång pekas alltså ut på ett positivt sätt av regeringen. Trots det finns hotbilden kvar. Statens invandrarverk har sagt upp avtalet. Vid halvårsskiftet skall verksamheten upphöra. Tyvärr uttalar chefen för Statens invandrarverk, region öst, i en tidningsartikel att upphandlingsförfarandet kommer att ta ett halvt år, vilket kännetecknar ineffektiviteten. Detta kommer, såvitt jag förstår, att strida mot riksdagens beslut. Ett annat skäl som anges i tidningsartikeln är att man vill slå vakt om sina egna anläggningar, vilket också strider mot vad regeringen och ett enhälligt utskott säger. Vad som händer efter halvårsskiftet vet ingen. Om avtal inte träffas någorlunda snabbt måste flyktingverksamheten i Finspång förstås upphöra. När jag läser vad ett enigt utskott skriver blir jag återigen hoppfull: ''Utskottet delar även regeringens uppfattning att inslaget av entreprenader i förläggningsverksamheten bör öka.'' Litet längre ner i texten står det: ''Även om situationen nu är sådan att en avveckling av förläggningar måste ske, är det viktigt att ett anbudsförfarande kommer till stånd när nuvarande entreprenadavtal går ut.'' I propositionen framhåller regeringen mycket klart att det är angeläget att Invandrarverket särskilt beaktar möjligheten att förlänga entreprenadavtal som man för närvarande har. I dag skall vi naturligtvis inte ta ställning till enskilda förläggningars framtid. Men efter dagens beslut skulle det vara minst sagt märkligt om de ansvariga föreningarna i Finspång tvingades avveckla sin förläggning. Jag förutsätter att Statens invandrarverk, om föreningarna i Finspång kan presentera en rimlig budget -- och det vet jag att man klarar -- snabbt kommer att ge förläggningen en chans att leva vidare. För att konkurrensen verkligen skall bli effektiv är det självfallet viktigt att kostnadskalkylerna även för verksamhet i Invandrarverkets regi är jämförbara med övriga anbudsgivares. Om riksdagen beslutar att öka antalet entreprenader vore det minst sagt märkligt om Invandrarverket svarade med att lägga ner den anläggning som i propositionen utpekas som något av en förebild. Jag antar att statsrådet Birgit Friggebo står fast vid att Finspångsmodellen är ett föredöme i detta sammanhang. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till reservation nr 2 från Socialdemokraterna samt i övrigt till utskottets hemställan i betänkandet.

Herr talman! Jag ville ta till orda här av den anledningen att samtliga socialdemokratiska riksdagsledamöter från Stockholms län och Stockholms stad har väckt en motion med mitt namn som första namn. I den motionen tar vi upp en rad viktiga yrkanden som är av det slaget att de ligger långt framme när det gäller detta med en human och generös flyktingpolitik. I det här sammanhanget bör Birgit Friggebo faktiskt observera att det finns en ganska stark opinion bland oss i Stockholmsområdet. Det bekymmersamma i denna situation, från Birgit Friggebos synpunkt, är faktiskt att den kritik som riktas mot flyktingpolitiken och som också fått genomslag inte kommer från de högerextrema, från Nydemokraterna. I stället kommer nu en kritik fram som har ett humant och generöst anslag. Jag tycker kanske inte att Georg Andersson tillräckligt har observerat detta. Vidare är det bra att man avstyrker bifall till förslaget om en skärpning av kriterierna för ny ansökan. Detta är en viktig punkt, och jag tycker att det är ett bra beslut från utskottets sida. Men jag måste beklaga att man bara tar ett halvt steg. Det här ger ju formella möjligheter på samma sätt som nu gäller. Men man måste också tänka på att de reella möjligheterna ges. Därför beklagar jag att man bara gått halvvägs när det gäller offentligt biträde för förvarstagna. Detta är alltså bra, men man borde inte ha ändrat på bestämmelserna här. Jag avser att återkomma till denna fråga. Det är nämligen min uppfattning att det här är kontraproduktivt. När människor inte får den hjälp som de behöver blir det bara mera trassel och ökad byråkrati. Dessutom går då allt fler under jorden. Tillsammantaget är detta negativt, och det finns mera att säga här. Mot den bakgrunden yrkar jag faktiskt bifall till det förslag som finns här i ett särskilt yttrande och som gäller att man inte skall göra någon ändring i fråga om rättshjälpen. I övrigt noterar jag att utskottet har uttryckt sig positivt i den viktiga frågan om tortyrskadade. Men jag skulle faktiskt ha önskat att man hade gått ett steg längre här och att man hade tagit denna fråga på ännu större allvar. Georg Anderssons varningsord om de temporära tillstånden måste tas på allvar. Men jag vill inte gå så långt som Georg Andersson. Jag vill dock säga att det egentligen bara är i en nödfallssituation som det här skall tillgripas. Det är betänkligt om detta sprider sig som ett alternativ till asylrätten. Faran ute i Europa är att det kan bli så. Jag kommer senare med en rapport från Europarådets sida där jag mycket kraftigt poängterar de här synpunkterna. Detta kan nämligen bli en ''backlash'' för en rimlig och rättvis asylpolitik. Jag tycker inte att utskottet på denna punkt tillräckligt har beaktat varningssignalerna här. Utskottet har dock inte varit helt negativt till de här synpunkterna, utan man har delvis beaktat dem.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
Jag tror att alla i denna kammare delar min uppfattning, nämligen att det i utlännings och flyktingpolitiken är viktigare att ta vara på det som förenar än att ta vara på det som skiljer. Vidare har olika motionärer gett oss en eloge för att vi faktiskt har försökt att så långt som möjligt nå samförstånd.

Herr talman! Jag vill ställa en fråga till justitieministern, som kan besvaras ganska kortfattat och koncist. När räknar regeringen med att kunna förelägga riksdagen förslag om åtgärder mot barnpornografibrott? Kommer dessa förslag att innefatta en kriminalisering av innehav av barnpornografi?
Herr talman! Från regeringens sida räknar vi med att inom de närmaste veckorna kunna presentera förslag när det gäller lagändringar rörande barnpornografi. Det är ännu för tidigt att säga vad förslaget från regeringen kommer att innehålla. Lars-Erik Lövdén sade att det räcker med ett kort svar. Då tycker jag att det är viktigt att i sammanhanget göra ett påpekande. De regler som gäller för en grundlagsändring innebär att en lagändring inte kan träda i kraft förrän tidigast hösten 1994, eftersom det krävs ett beslut efter valet. Därför är det min och regeringens uppfattning att vi då ordentligt skall penetrera frågan och ha en noggrann beredning, så att konstitutionsutskottet inte skall råka ut för problemet att frågan inte är tillräckligt beredd.

Herr talman! Jag vill ställa en fråga till jordbruksministern. För ett år sedan gick jordbruksministern ut med ett pressmeddelande där han gjorde stor affär av att man nu skulle kunna köpa röda danska pölser även i Sverige. Efter detta har vi fått reda på att det är en stor konflikt mellan importörerna av korvarna och Jordbruksverket. Enligt Konkurrensverket måste detta åtgärdas. Även Steffen Smidt från EG-kommissionens generaldirektorat för Task for Enlargement har tillskrivits av den svenska delegationen i Bryssel, och man förutser att detta kommer att åtgärdas. Jag vill fråga ministern: När anser ministern att det har vidtagits åtgärder, så att denna konflikt kommer ur världen?
Herr talman! Genom det beslut som vi fattade för drygt ett halvår sedan blev det färgämne som normalt finns i smör tillåtet att finnas också i rödepölser från Danmark. Jag känner inte till detaljerna kring den konflikt som omnämndes. Jag utgår ifrån att den går att hantera ganska snabbt.
Herr talman! Jag vill ställa en fråga till justitieministern. Regeringen har lagt fram en proposition i vilken man föreslår vissa förändringar i sekretesslagstiftningen. Förändringarna innebär att barn får möjlighet att söka sina biologiska föräldrar på ett helt annorlunda och mycket bättre sätt än tidigare. Jag är mycket tacksam över denna proposition, eftersom jag under många år har drivit frågan här i riksdagen. Då är min fråga till justitieministern: Kommer regeringen efter det att riksdagen har fattat beslut att gå ut med information till alla de unga och äldre människor i Sverige som inte tidigare har haft rätt att söka sina biologiska föräldrar?
Herr talman! Först vill jag tacka för att jag fick ett tack för något som jag inte förtjänar. Den lagstiftning som här är aktuell berör Reidunn Laurén och inte mig. Självfallet kräver denna typ av lagändringar informationsinsatser, men det är omöjligt för mig i dag att uttala mig om hur denna information kommer att utformas.

Herr talman! Bengt Westerberg, som jag riktar min fråga till, och jag kan i dag gemensamt glädjas över att det ser ut som om det inte blir något vårdnadsbidrag. Jag vill ändå ställa en fråga till Bengt Westerberg, och den har att göra med att jag under förra året vid flera tillfällen fick försäkringar av både honom och finansministern om att finansieringen av vårdnadsbidraget skulle redovisas i budgeten. Så skedde inte. I den meddelade man att det budgetmässiga konsekvenserna skulle lämnas i propositionen om vårdnadsbidrag. I den propositionen kan man läsa att förslaget har finansierats genom budgetförstärkningar i den nyligen framlagda budgetpropositionen. Detta visar alltså på en uppseendeväckande lättsinnighet som är väsensskild från vad både Bengt Westerberg och Anne Wibble bruka komma med. Min enkla fråga är: Var detta för er så främmande lättsinne måhända betingat av förvissningen om att ni av riksdagen skulle befrias från bördan av vårdnadsbidraget?
Herr talman! Finansieringen är redovisad i budgetpropositionen, men i Sverige har vi som bekant inte något system med specialdestinering av olika utgifter. Vi redovisar de samlade utgifterna och de samlade inkomsterna. När regeringen startade budgetarbetet i höstas hade vi uppgiften att dels leva upp till den del av saneringsplanen som skulle redovisas i budgeten, dels redovisa finansieringen av ett antal olika åtgärder, bland dem vårdnadsbidraget. Detta har också skett i den budgetproposition som har redovisats för riksdagen.
Herr talman! Det skulle vara mig helt främmande att föreslå Göran Persson en så dyr familjepolitisk reform utan att tala om varifrån pengarna skall tas. Min följdfråga är: Var i budgeten finns den finansieringen, och varför hänvisar Bengt Westerberg i sin egen budgetbilaga till en kommande proposition?
Herr talman! Jag tror att det inte heller under den socialdemokratiska regeringstiden var vanligt att man redovisade finansieringen av utgifter en i taget och talade om varifrån pengarna kom. Det normala är att man redovisar alla inkomster och alla utgifter. Ett exempel på en annan kostnadskrävande reform är handikappreformen, som vi har genomfört under stor enighet här i kammaren denna mandatperiod. Den kostar ca 1,6 miljarder per år, men inte heller för den har vi redovisat någon specialfinansiering, utan finansieringen ligger i den samlade budgeten. Vi har följt exakt samma princip när det gäller vårdnadsbidraget.

Herr talman! Vilka ord man använder för att beskriva saker och ting kan naturligtvis alltid diskuteras. Vår ambition är att stabilisera statsskulden så snabbt som det över huvud taget går. Avgörande för att det skall lyckas är egentligen inte den saneringsplan som regeringen har lagt fram, även om den är viktig, utan det är att vi kan komma tillbaka till full sysselsättning. Ungefär tre fjärdedelar av den försämring av det offentliga finansiella sparandet som har skett sedan 1990 beror på den ökade arbetslösheten och andra omständigheter som hänger ihop med de dåliga ekonomiska tiderna, bankkrisen bl.a. Detta visar ganska tydligt att en förutsättning för en sanering av de offentliga finanserna är att vi kommer tillbaka till full sysselsättning. Regeringen har lagt fram en rad förslag här i kammaren, som bl.a. syftar till att förbättra villkoren för mindre företag, vilket är nödvändigt om vi skall kunna få ner arbetslösheten rejält under de kommande åren.
Herr talman! Faktum kvarstår: Trots ett optimistiskt program och optimistiska antaganden om arbetslösheten kommer regeringen med nuvarade besparingsprogram inte att kunna presentera en budget i balans ens under nästa mandatperiod, förutsatt att man får förnyat förtroende. Det innebär alltså att den nuvarande borgerliga regeringen inte skulle kunna presentera en budget i balans, även om man hade haft sju års oavbrutet regeringsinnehav. Hur ser vice statsministern på detta? Mot bakgrund av detta måste det väl ändå komma förslag på ordentliga besparingar i kompletteringspropositionen?
Herr talman! Låt mig först säga att statsskulden inte är något stort ekonomiskt problem på den nivå som den nu befinner sig. Sverige har i förhållande till många andra, jämförbara länder, särskilt i Europa, en förhållandevis liten nettostatsskuld. Det är viktigt att visa på detta. Det hindrar dock inte att statsskulden kommer att växa på ett oacceptabelt sätt om vi ligger kvar med ett stort budgetunderskott år efter år. Därför är det angeläget att komma bort från det stora budgetunderskottet, och det är också syftet både med regeringens sysselsättningspolitik och med den saneringsplan som vi redovisat för riksdagen och fått godkänd.

Herr talman! Jag har två frågor till Bengt Westerberg i hans egenskap av biträdande statsminister i dag. Den första gäller utvisning av peruaner. Sedan en vecka protesterar hungerstrejkande peruaner mot utvisningen och avvisningen av peruaner som befinner sig i Sverige och söker asyl här. Nyligen har FN:s rapportör om mänskliga rättigheter lämnat en rapport till FN om att rättssystemet i Peru är under all kritik och inte fungerar. Även människor som inte är s.k. terrorister löper stor risk. Det andra är också en internationell fråga. Avser regeringen att pröva flyttningen av svenska FN trupper från Makedonien till Bosnien i riksdagen? Är inte frågan av så stor vikt att även riksdagen måste få möjlighet att yttra sig om den?
Herr talman! Jag måste erkänna att jag inte vågar kommentera den första frågan, eftersom jag inte känner till den rapport som Eva Zetterberg talar om. Jag föreslår att hon ställer frågan till invandrarministern vid nästa tillfälle. Det är vår samlade uppfattning i de partier som är representerade i Utrikesnämnden, där den andra frågan har diskuterats, att även en eventuell överflyttning av trupper från Makedonien till Bosnien ligger väl inom den ram som riksdagen har fastställt. I den ramen nämns en trupp om totalt ca 1 000 man, och jag vill minnas att man skulle komma upp i ca 1 100 om man skulle flytta över det kompani som i dag finns i Makedonien. Frågan kommer att redovisas för Utrikesnämnden i morgon. Jag kan inte i dag svara på om vi kommer att finna anledning att återkomma till riksdagen den närmaste tiden, men det är möjligt.
Jag har en fråga till Inger Davidson. Jag har nämligen motionerat om att man borde avskaffa flerbarnstillägget, vilket skulle ge 1 300 miljoner, och i stället införa ett flerbarnsavdrag, som skulle ge mellan 500 och 600 miljoner. Detta motsvarar en finansiering av vårdnadsbidraget. Hur ser statsrådet på denna utomordentliga lösning?
Herr talman! Dessa frågor ligger inte på min domän i regeringen. Därför skall jag egentligen inte svara på den typen av frågor, och jag avstår helt enkelt från att göra det. Jag vill inte gå in på det.

Senast i dag kunde vi läsa i en av de stora morgontidningarna här i Stockholm att man inom vården planerar att göra sig av med ytterligare Jag skulle vilja fråga vice statsministern, framför allt i hans egenskap av socialminister, om han tror att det är möjligt att göra detta utan att allvarligt försämra tryggheten och säkerheten i vården.
Herr talman! Jag kan inte ge något generellt svar på det, men det är naturligtvis inte acceptabelt att försämra tryggheten och säkerheten. Acceptabla är bara sådana personalnedskärningar som innebär en faktisk rationalisering eller effektivisering, dvs. då man trots nedskärningar kan upprätthålla kvaliteten. Huruvida alla nedskärningar som Eva Johansson talade om -- eller en mindre eller större del av dem -- tillhör den kategorin kan jag faktiskt inte svara på.
Herr talman! Jag har en fråga till socialministern. I år är det FN:s familjeår, och eftersom barnen har en särskilt framskjuten plats vill jag fråga: Är socialministern beredd att arbeta för att barnkonventionen inkorporeras i den svenska lagen?
Herr talman! När riksdagen tog ställning till barnkonventionen föregicks det av en prövning där man jämförde barnkonventionen med svensk lagstiftning. Då konstaterades att barnkonventionen i allt väsentligt redan var tillgodosedd i svensk lag. Vi har senare fått påpekanden om att det finns brister på några punkter. Jag har redovisat dem här i kammaren tidigare. Vi håller nu på att förbereda lagändringar för att det skall råda full överensstämmelse mellan konventionen och den svenska lagstiftningen.

Enligt min mening sitter folkrörelserna litet trångt i Sverige. Jag skall precisera min fråga till ett område som civilministern har ansvar för. Det gäller de fria trossamfunden -- frikyrkor och invandrarkyrkor och liknande. Bidragen, i form av verksamhetsbidrag och lokalbidrag, har i reala tal minskat under den borgerliga regeringens tid, till skillnad från under socialdemokratiska regeringars tid. Om jag har förstått ett pressmeddelande rätt har det nu kommit en utredning om detta.
Herr talman! Jag tycker att det är litet magstarkt att säga att folkrörelserna sitter trångt i dag. Om det är något som denna regeringen varit inriktad på är det att öka folkrörelsernas inflytande i Sverige. Det gör vi på olika sätt. På Civildepartementet har vi bl.a. tillsatt en beredning för att främja den ideella sektorns utveckling. Det handlar just om att öka möjligheterna för samtliga ideella organisationer i landet att bredda sin verksamhet och att också komplettera offentlig verksamhet på olika sätt. Jag kan med tanke på hur läget ser ut i dag däremot inte lova att vi kommer att kunna höja anslagen inom den närmaste tiden. Men allt stöd handlar inte om ekonomiskt stöd.
Herr talman! Jag undrar om justitieministern anser att Brottsskadenämnden och dess verksamhet är att klandra. Jag ställer frågan eftersom det är så väldigt bråttom att inrätta en ny brottsoffermyndighet. Varför har inte normalt remissförfarande genomförts när det gäller den utredning som föreslår den nya myndigheten? Jag undrar också om ryktet talar sant: Skall brottsoffermyndigheten flytta till Luleå om riksdagen fattar beslut om en sådan?
Herr talman! Först vill jag besvara frågan om det finns skäl att klandra Brottsskadenämnden. Det finns det absolut inte. Skälet till att vi snabbt vill få en förändring är att vi är angelägna om att få i gång den verksamhet som Brottsofferfonden syftar till och som jag verkligen hoppas att riksdagen kommer att ställa sig bakom. I stället för att skapa nya myndigheter vill vi omvandla en befintlig myndighet som redan sysslar med brottsofferfrågor. Lokaliseringen är ingenting som vi har beslutat om i regeringen. Däremot har vi angivit att man just i denna fråga bör följa tidigare riksdagsbeslut. Det finns klara direktiv om att man skall eftersträva utlokalisering vid nyskapande och förändring av myndigheter om det inte finns några hinder mot det.
Herr talman! Anser justitieministern att det skulle innebära en förbättring för brottsoffren om man flyttar ut myndigheten någon annanstans i Sverige?
Herr talman! Självfallet kan en utlokalisering vara till nackdel för de stockholmare som utnyttjar närheten. Men den kan samtidigt vara till fördel för de icke-stockholmare som inte har möjlighet att söka direktkontakt. Brottsskadenämndens verksamhet är en verksamhet där det primärt inte förekommer ögamot-öga-kontakt. Kontakten mellan Brottsskadenämnden och dem som behöver stöd därifrån sker på andra vägar.
Herr talman! Jag har en fråga till socialministern. Antalet personer som får hemtjänst har minskat under flera år. Under senare år har det skett en minskning också bland människor över 80 år. Det visar sig att det framför allt är lågutbildade och kvinnor som har fått mindre hemtjänst. Välutbildade personer har däremot fått hemtjänst i bibehållen och t.o.m. ökad omfattning. Vilka initiativ ämnar socialministern vidta på grund av detta? Det är faktiskt de lågutbildade som har sämst hälsa. Det borde egentligen ha varit de som fått bibehållen och t.o.m. ökad hemtjänst.
Herr talman! Jag tycker att det mest angelägna är att det sker en individuell prövning. Det kan nog vara riktigt att personer som har förmåga att tala för sig ofta har lättare att få social service från kommunerna. Det har vi sett många exempel på tidigare när det har gällt barnomsorg, äldreomsorg och andra områden. Det är naturligtvis inte bra att det är på det sättet. Det måste i första hand rättas till ute i kommunerna. Jag tror inte att det hjälper mycket med uttalanden eller direktiv från centralt håll, men jag har samma utgångspunkt som Jan Andersson. Den hemtjänst vi ställer till förfogande skall ställas till förfogande efter behov och inte efter förmåga att tala för sin sak.
Herr talman! Jag vill ställa en fråga till jordbruksministern. Mellanskarven är en fågel som ökar väldigt snabbt i antal inte minst i Kalmarsund. Den beräknas fånga 1 500--2 000 ton fisk per år och utgör därmed ett starkt hot mot det kustnära yrkesfisket. Naturvårdsverket, som handlägger dessa frågor, medger inte åtgärder som på ett kraftfullt sätt skulle minska antalet fåglar. Förhållandena är nu sådana att det kustnära fisket är allvarligt hotat.
Herr talman! Frågan om mellanskarven på framför allt Öland har diskuterats under ett antal år. Jag kom i kontakt med frågan förra våren. Vi fann då inte anledning att vidta särskilda åtgärder. Jag kan inte göra någon bedömning av om läget har förändrats efter det. Uppgifterna från fiskarna och Naturvårdsverket är motstridiga. Det finns bevisligen väldigt många fåglar. De stör uppenbarligen fiskarna. Huruvida fåglarna tar så mycket fisk att det påverkar fisket är än så länge inte helt utrett. Om det finns synpunkter från fiskarna på Öland är jag beredd att lyssna till dessa än en gång för att överväga frågan.
Herr talman! Jag skulle vilja återkomma till socialministern med en fråga med anknytning till Konventionen ålägger undertecknarna att göra sitt yttersta för att tillgodose barnens behov. Det är väl belagt att de besparingar som har lagts ut på kommunerna under de senaste två åren framför allt har tagits ut på verksamheter som barnen behöver. Sverige lever upp till andan i barnkonventionen om vi i praktiken handlar på detta sätt mot barnen.
Herr talman! Jag delar inte Birgitta Dahls uppfattning att vi handlar mot barnen. Däremot tycker jag att man kan se på de förändringar som sker i kommunerna med viss oro. Jag vill inte utesluta att det finns förändringar som vi inte tycker är bra. Det var skälet till att regeringen på mitt förslag gav Socialstyrelsen och några andra myndigheter i uppdrag att noga följa utvecklingen i kommunerna under 1993. Vi vill se hur kommunerna gör när de måste spara. Slutrapporten från detta uppdrag beräknas överlämnas till regeringen den 1 april. När vi har fått den rapporten skall vi ta ställning till om det krävs några åtgärder från regeringens sida.

Herr talman! Regeringens förnyelse av kriminalpolitiken fortsätter. I dag har de första stegen tagits i en ny handlingsplan på ett särskilt betydelsefullt område, nämligen bekämpningen av ungdomsbrottsligheten. Jag vill därför informera riksdagen om detta arbete. Ungdomsbrottsligheten orsakar -- som all annan brottslighet -- i sig skador för enskilda och för samhället i övrigt, men framför allt är den en viktig signal om risker för framtida, omfattande kriminalitet, missbruk och annan negativ utveckling hos de unga. Brottsdebuten sker inte sällan i mycket unga år, ibland redan i 10 till 12-årsåldern. Åtgärder måste därför sättas in mycket tidigt, dvs. före tonåren. Rättsväsendets funktion är emellertid begränsad när det gäller denna yngsta grupp. Familjen och skolan är då viktiga för att tidigt identifiera risker och problem och förhindra att barn börjar med brottslig verksamhet. Barn och ungdomar behöver föräldrar som intresserar sig för dem, sätter gränser och reagerar då dessa gränser överskrids. Även skolan har en sådan roll. Föräldrar -- och för övrigt alla vuxna -- som inte förmedlar och upprätthåller normer, sviker barnen och ungdomarna. Vikten av att främja ungdomars personliga ansvarstagande, medmänsklighet, delaktighet och inflytande har understrukits i regeringens till riksdagen nyligen avlämnade ungdomspolitiska proposition. Under tonåren begår många, särskilt pojkar, något eller några brott utan att de för den skull inleder en brottskarriär. Det kan därför vara av värde att ha en särskild åtgärdsstrategi för dessa s.k. Brottsligheten hos tonåringar är annars huvudsakligen ett återfallsfenomen. Brottspreventiva åtgärder måste därför inte bara ta sikte på att bryta en pågående brottskarriär, utan framför allt, som jag nyss har nämnt, sättas in på ett tidigt stadium, ofta redan innan ungdomarna nått straffmyndighetsåldern. Jag kommer nu att närmare redovisa innehållet i de reformer som förbereds och som har till syfte att motverka ungdomsbrott. sitt betänkande Reaktion mot ungdomsbrott till mig. Kommittén har övervägt i vilka former och på vilket sätt det allmänna bör ingripa när unga begår brott. Kommittén föreslår bl.a. att påföljden överlämnande till vård inom socialtjänsten skall utmönstras ur påföljdssystemet. Enligt kommitténs uppfattning är det rättsväsendet som skall bestämma påföljder för brott medan det är socialtjänstens uppgift att svara för att hjälp och stödåtgärder ges till dem som behöver det. Kommittén föreslår en ny frihetsberövande påföljd som speciellt anpassas till de unga lagöverträdarna. Den kallas särskild tillsyn och innebär placering på de särskilda ungdomshem som administreras av Statens institutionsstyrelse. Kommitténs avsikt är dock inte att frihetsberövande påföljder skall användas i större utsträckning än i dag. Kommittén förslår också förändringar i fråga om handläggningen av ungdomsmål i syfte att åstadkomma en snabbare handläggning och en mer aktiv medverkan av den unges vårdnadshavare och av socialtjänsten. När det gäller förslagen i de delar som rör förundersökningen och handläggningen i domstol har remissinstanserna i stora delar varit positiva. Detta gäller särskilt förslagen som syftar till att förkorta handläggningstiderna och förbättra samarbetet mellan berörda myndigheter. Också förslagen om förändringar av påföljder för unga tillstyrks av många remissinstanser. Det saknas emellertid inte kritiska röster. Kritiken gäller särskilt införandet av en ny frihetsberövande påföljd och utformningen av den. För egen del anser jag att det är rättsväsendet som i första hand skall bestämma form och innehåll i den straffrättsliga påföljd som skall följa på brott av unga. Det är viktigt att den unge ställs till ansvar för brottet och att han uppfattar sambandet mellan brottet och reaktionen. I de senare årens diskussioner har betydelsen av snabba, tydliga och konsekventa reaktioner på brott kommit att framhållas alltmer. Straffrättskipningen måste präglas av förutsebarhet, enhetlighet och proportionalitet. Om den verkliga grunden för det straffrättsliga ingripandet inte tydligt anges, kan den unge få den felaktiga uppfattningen att brottet egentligen saknar betydelse för ingripandet mot honom. Det finns också en påtaglig risk för att den unge berövas ansvaret för sina handlingar, och det gagnar inte hans fortsatta utveckling mot ett ordnat liv. Även om verkställighetsinnehållet givetvis måste vila på behandlingsinriktade åtgärder, kan det vara svårt att förena dessa principer med ett formellt bibehållande av överlämnandepåföljden. Samtidigt kan man inte nog understryka vikten av att påföljdssystemet vilar på humanitär grund. En given utgångspunkt är att användningen av fängelsestraffet för ungdomar skall minskas ytterligare. Alla möjligheter till hjälpande, stödjande och rehabiliterande åtgärder måste tas till vara, bl.a. inom ramen för socialtjänstens verksamhet. En så genomgripande omläggning av påföljdssystemet för ungdomar som föreslås av kommittén kräver dock noggranna överväganden. Självfallet måste den kritik från remissinstanserna som riktats mot den föreslagna påföljden särskild tillsyn analyseras och beaktas i det fortatta reformarbetet. Av särskild betydelse är att regleringen av verkställigheten av en ny frihetsberövande påföljd utformas så att verkställigheten främjar den unges anpassning i samhället. Som kommittén själv påpekat krävs här ytterligare överväganden. Det återstår därför ett visst beredningsarbete innan förslag i dessa delar kan lämnas till riksdagen. Enligt min bedömning innebär detta att det inte är möjligt för regeringen att nu under våren presentera sina förslag om ändringar i påföljdssystemet för de unga lagöverträdarna. De processrättsliga delarna av kommitténs förslag kan emellertid behandlas av regeringen redan i vår. Nu gäller följande handlingsplan. Frågan om bl.a. verkställighetsinnehållet och lagregleringen av en ny frihetsberövande påföljd måste beredas ytterligare för att skapa ett mer fullständigt underlag. Det måste gjutas ett meningsfullt innehåll i den nya påföljden, så att verkställigheten inom de ramar som domstolen angett i varje enskilt fall blir speciellt anpassad till den unges behov. Samtidigt måste det såväl för den dömde som för allmänheten stå klart att det är fråga om en straffrättslig reaktion. Det fortsatta beredningsarbetet kommer nu att ske inom Justitiedepartementet i nära samverkan med Socialdepartementet och de närmast ansvariga myndigheterna, nämligen Statens institutionsstyrelse, Socialstyrelsen och Kriminalvårdsstyrelsen. Resultatet av arbetet kommer att redovisas i en departementspromemoria, som efter remissbehandling kan ligga till grund för förslag till en reform på området under hösten 1994. Under senare delen av våren kommer regeringens förslag i de processrättsliga delarna att redovisas i en lagrådsremiss. Det handlar här bl.a. om att förkorta handläggningstiderna av ungdomsmål hos polis och åklagare och att inom den nuvarande domstolsorganisationen ha speciella domare för brottmål mot ungdomar. En proposition med förslag i dessa delar kommer att lämnas till riksdagen före sommaren. I samma proposition bör för riksdagens kännedom även arbetsläget och inriktningen av det kommande påföljdssystemet för unga lagöverträdare kunna redovisas översiktligt. En lagrådsremiss med regeringens ställningstagande till ett helt nytt påföljdssystem för ungdomar och till ändringar i reglerna om häktning av ungdomar under 18 år kommer sedan att utarbetas under hösten och vintern 1994/95. Regeringen har i dag gett BRÅ i uppdrag att utarbeta ett underlag för ett nationellt brottsförebyggande program. En väsentlig del av detta uppdrag tar sikte på behovet av att kunna ingripa tidigt mot de ungdomar som befinner sig i riskzonen för att bli vanekriminella. Det tidiga brottsförebyggande arbetet i vid bemärkelse spelar, som jag tidigare har framhållit, den kanske viktigaste rollen i kampen mot ungdomsbrottsligheten. BRÅ skall redovisa sitt uppdrag senast den 1 maj 1995. Vidare har Riksåklagaren i dag av regeringen fått ett uppdrag att utarbeta en modell för hur s.k. medlingsverksamhet skall kunna bedrivas. Enligt min mening är det viktigt att de unga lagöverträdarna får ta ansvar för sina handlingar genom att konfronteras med följderna av vad de gjort. Detta kan ske genom att de t.ex. träffar dem som drabbats av brottet och försöker gottgöra eventuella skador. Riksåklagarens arbete, som skall redovisas den sista oktober 1994, skall ge ytterligare underlag för regeringens fortsatta överväganden av hur medlingsverksamheten skall kunna utvecklas. Jag vill också avslutningsvis nämna att jag har för avsikt att låta utreda om sekretessreglernas utformning eller praktiska tillämpning i onödan kan hindra samarbetet mellan de myndigheter som handlägger ungdomsmål, dvs. polis, åklagare, socialtjänst och frivård. Det arbetet beräknas vara avslutat under senare delen av hösten 1994. Jag har nu redovisat ett omfattande reformprogram på ett av de mest centrala områdena för förnyelsen av kriminalpolitiken. Vi har en god grund att stå på. Redan nu har viktiga steg kunnat tas, och inom det kommande året kommer regeringen att lägga fram genomgripande förslag som alla skall medverka till att våra unga får växa upp till mogna och ansvarskännande medborgare.
Herr talman! Ungdomsbrottskommittén tillsattes ju av den socialdemokratiska regeringen 1990. Den har arbetat enligt de direktiv som utformades då. Nu säger justitieministern att en del av de frågor som Ungdomsbrottskommittén lyfte fram i sitt betänkande behöver ytterligare beredning. Jag skall inte invända mot det. Det finns skäl att mycket noggrant fundera över vilka som är de mest adekvata påföljderna när det gäller åtgärder mot unga lagöverträdare. Herr talman! Jag har två frågor till justitieministern som tar sikte på det fortsatta beredningsarbetet. Sedan har jag några synpunkter på saker som inte ingår i justitieministerns redovisning i dag. Jag börjar med frågorna. När det gäller den framtida handlingsplanen säger justitieministern att frågan om verkställighetsinnehållet och lagregleringen av en ny frihetsberövande påföljd måste beredas ytterligare. Då måste jag fråga justitieministern: Är inriktningen på det beredningsarbetet att påföljden och verkställigheten av den skall ske utanför kriminalvården, som Ungdomsbrottskommittén föreslog? Det skulle då ske på § 12-hemmen eller hem för särskild tillsyn, som Ungdomsbrottskommittén uttryckte det. Det är en oerhört avgörande fråga om det skall ske inom kriminalvårdens ram eller utanför. Jag skulle vilja höra justitieministerns synpunkter på det. Den andra frågan gäller inriktningen på att minimera användningen av fängelsstraff. Är det också regeringens uppfattning att man så långt som möjligt skall ha den inriktningen på arbetet? Sedan har jag några synpunkter. I det material som justitieministern har lyft fram i dag saknar jag en analys av orsakerna till brottsutvecklingen. Jag känner stor oro för vad den höga och långvariga arbetslöshet som finns bland ungdomar kommer att få för betydelse för ungdomsbrottsligheten. Jag känner också stor oro för den nedrustning som sker inom barn och ungdomsvården och fritidsverksamheten för barn och ungdomar ute i kommunerna. Jag är orolig för vad det kan få för återverkningar på ungdomsbrottsligheten. Jag skulle vilja att justitieministern kommenterade dessa punkter.
Herr talman! Jag skall gärna kommentera detta. Låt mig ta frågorna först. När det gäller verkställigheten av påföljden särskild tillsyn är det inte något problem var § 12-hemmen formellt hör hemma. Däremot är det ett problem i vilka situationer som § 12-hemmen används, dvs. om de som har begått brott eventuellt sammanblandas med dem som hamnar på § 12-hem enbart på grund av sina sociala problem. Jag tror att Lars-Erik Lövdén är väl medveten om att detta är synpunkter och invändningar som har kommit fram i remissvaren. Det är denna typ av frågeställningar, som inte är penetrerade av Ungdomsbrottskommittén, som kräver ytterligare behandling. Jag tyckte att jag var ganska tydlig i min information. Jag sade att regeringen har ambitionen att minska användandet av fängelsestraff för unga. Det är ett av skälen till att det är viktigt att vi hittar en alternativ form. I vissa situationer är frihetsberövande nödvändigt. Jag tror att vi alla kan vara överens om att vi så långt som möjligt skall undvika vanliga fängelser. Sedan har jag uppenbarligen varit otydlig. En av de punkter som jag tog upp var de beslut som regeringen har fattat i dag. Ett av de besluten var nämligen uppdraget till Brottsförebyggande rådet att utarbeta en strategi för att förändra brottsutvecklingen och minska antalet brott i framtiden. En analys skall arbetas fram som en följd av det arbete som Brottsförebyggande rådet redan har gjort i sin framtidsanalys. Där har man pekat på att vi måste gå vidare och se hur vi kan utforma en strategi mot brott. Oron för utvecklingen ligger bakom att regeringen anstränger sig för att få förändringar till stånd och för att få ökad kunskap. Om det var så enkelt att vi med ökade ekonomiska resurser, utan ändrad strategi, skulle kunna få färre ungdomsbrottslingar skulle vi ha nått det målet för länge sedan. Under hela efterkrigstiden har resurserna för barn och ungdomar och deras omsorg ökat. Under samma period har tyvärr ungdomsbrottsligheten ökat år för år. Först 1992 hade vi en nedgång när det gällde antalet brott begångna av 15--17-åringarna. Vi skall inte dra några slutsatser av detta, men statistiken visar i alla fall att det inte bara är resurser som är avgörande. De har inte varit tillräckliga i sig. Vi måste ha en ny strategi.
Herr talman! Jag nämnde arbetslösheten och de minskade resurserna till kommunerna som orosmoment. Det gjorde jag inte utifrån ett eget påstående. Jag gjorde det utifrån vad Rikspolisstyrelsen för fram i sin anslagsframställan. Där ser man med mycket stort allvar på den höga ungdomsarbetslösheten och de nedskurna resurserna till barn och ungdomsvården och fritidsverksamheten. Även om vi har haft en stigande brottslighet i Sverige har vi, till följd av att vi har satsat på dessa områden, haft en bättre utveckling än många andra jämförbara länder. Det var därför jag tyckte att det brast i inledningen av justitieministerns framställning. Låt mig sedan komma tillbaka till frågan om verkställigheten. Jag kände en viss oro när justitieministern nu kompletterade sitt svar till mig. Hon tog upp frågan om detta skall vara en vård och påföljd som skall verkställas inom kriminalvårdens ram eller utanför den, men hon gav inget klart besked på den punkten. Svaret kunde nästan tolkas som om det fanns planer på att återinföra något slags ungdomsfängelser inom ramen för kriminalvården. Då vill jag klart deklarera att vi socialdemokrater aldrig kommer att acceptera en sådan strategi gentemot ungdomsbrottsligheten. Vi menar att verkställigheten av en sådan påföljd skall ske utanför kriminalvårdens ram. Jag tror att det är mycket viktigt att ha det på det viset för att kunna bekämpa ungdomsbrottsligheten och få in ungdomarna på bättre vägar.
Herr talman! Lars-Erik Lövdén nämnde tidigare att Ungdomsbrottskommitténs samtliga ledamöter var överens. Om jag inte minns alldeles fel innehåller Ungdomsbrottskommitténs betänkande just ett förslag att § 12-hemmen skall höra hemma inom kriminalvården. Det är regeringens uppfattning att det finns problem här som måste penetreras innan vi kan ta ställning till hur den särskilda tillsynen skall verkställas och vilket innehåll den skall ha. Sedan är det ju helt rätt, som Lars-Erik Lövdén säger, att Rikspolisstyrelsen uttrycker sin oro för arbetslösheten och dess betydelse för de unga. Jag känner till det, och självklart känner Lars-Erik Lövdén mycket väl till det, eftersom han tillhör Rikspolisstyrelsen och alltså står bakom den uttalade oron. Samtidigt skall vi ha klart för oss att BRÅ har pekat på att enbart arbetslösheten i sig inte är avgörande för våra ungas kriminialitet. Men visst finns problemet, särskilt långsiktigt. Därför är det arbete som regeringen sysslar med, som syftar till att skapa ett fungerande näringsliv och därmed flera arbetstillfällen, också av stor betydelse. Men det ersätter inte behovet av att utveckla en särskild strategi.
Herr talman! Mycket kort. Jag vill rätta justitieministern på en punkt. Jag satt med i Ungdomsbrottskommittén, och jag kan försäkra justitieministern att jag aldrig skulle ha accepterat att hemmen för den särskilda tillsynen skulle ligga inom kriminalvårdens ram. Tanken var att dessa hem skulle administreras av Statens institutionsstyrelse. Det var Jag vill än en gång markera att skulle regeringen fundera på att införa någon typ av ungdomsfängelse inom kriminalvårdens ram, kommer Socialdemokraterna bestämt att avvisa det.
Herr talman! Det är intressant att få reda på vad bl.a. Lars-Erik Lövdén har tänkt, för i vart fall är det en hel del remissinstanser som har uppfattat Lars-Erik Lövdéns tankar på ett annat sätt. Det framgår tydligt av en del av de remissvar som vi har fått på betänkandet.

Fru talman! Sten Andersson i Malmö har frågat mig vilka åtgärder som jag är beredd att vidta för att vittnen skall våga framträda utan oro och rädsla för hot, och inför domstol stå fast vid sina iakttagelser. Vittnen har ofta en mycket central roll i brottsutredningar och brottmålsrättegångar och det är av yttersta vikt att personer kan vittna utan att behöva oroa sig för följderna. Jag har flera gånger under min tid som justitieminister poängterat detta och då klargjort att rättsordningen naturligtvis skall skydda parter och vittnen mot hot och våld. Det är en väsentlig del i rättstryggheten och i upprätthållandet av rättsordningen. Regeringen har också vidtagit en rad åtgärder för att förbättra det skyddet. Jag återkommer till detta. Jag vill dock redan nu understryka att det är viktigt att se till att vi, i vår ambition att förbättra för och hjälpa vittnen, inte går så långt att vi kommer i konflikt med de grundläggande principer som skall gälla i en rättsstat. När det gäller frågor om hot mot vittnen är det naturligt att man diskuterar möjligheten att hemlighålla vittnens identitet för den tilltalade. Denna fråga har behandlats vid ett flertal tidigare tillfällen. En arbetsgrupp inom Rikspolisstyrelsen lämnade under 1990 ett förslag om anonymitetsskydd för vittnen . Enligt förslaget skulle vittnets identitet hållas hemlig för den misstänkte, medan identiteten skulle vara känd för polis, åklagare, försvarare och domstol. Den av regeringen år 1989 tillsatta våldskommissionen hade bl.a. till uppgift att utreda hur vanligt det var att parter och vittnen utsattes för våld och hot i anslutning till förundersökning och rättegång. 1990:92) var att problemen inte är av den arten och omfattningen att det är motiverat med åtgärder som rubbar de principer om offentlighet och insyn i processmaterialet som vi har i vår rättsordning. Kommissionen fann att åtgärder i de allvarligaste fallen även i fortsättningen bör gå ut på bl.a. fysiskt skydd. När jag besvarade en interpellation i februari 1992 angående anonymitetsskydd för uppgiftslämnare till polis och domstol redogjorde jag för min uppfattning i denna fråga. En grundläggande princip i ett rättssamhälle är att en part i ett mål eller ärende skall ha fullständig insyn i de förhållanden som kan läggas till grund för en domstols eller myndighets avgörande. Detta gäller i mycket stor utsträckning även sekretessbelagda uppgifter. En part skall helt enkelt känna till och kunna bemöta alla uppgifter som domstolen eller myndigheten grundar sitt avgörande på. Vid de allmänna domstolarna gäller därför att en part har rätt att utan inskränkning få del av alla de omständigheter som läggs till grund för domstolens avgörande. Den princip jag nu har nämnt slås fast i den europeiska konventionen för de mänskliga rättigheterna. I konventionen anges att den som blivit anklagad för att ha begått ett brott skall ha rätt att förhöra eller låta förhöra vittnen som åberopas mot honom. Europadomstolen har förklarat att ett förfarande som innebär att en domstol lägger uppgifter som lämnats av anonyma vittnen till grund för en fällande dom strider mot konventionen. Domstolen har motiverat detta bl.a. med att försvaret i de fallen inte har möjlighet att värdera ett anonymt vittnes tillförlitlighet och ifrågasätta vittnets trovärdighet. Man kan säga att denna princip sätter ramen för vad som är möjligt att göra för att skydda parter, vittnen och målsägande mot hot och våld. Det finns emellertid utrymme för förbättringar. Vissa har redan genomförts och andra kommer att genomföras. Den som hotar ett vittne eller en målsägande gör sig skyldig till brott. Brottet rubriceras som övergrepp i rättssak . Den 1 juli förra året skärptes straffet för övergrepp i rättssak. Om brottet bedöms som grovt är minimistraffet numera sex månaders fängelse. Regeringen har nyligen överlämnat en proposition till riksdagen: Brottsoffren i blickpunkten -- en brottsofferfond och andra åtgärder för att stärka brottsoffrens ställning . I propositionen behandlar regeringen bl.a. frågan om anonymitet för vittnen. I denna del föreslås att uppgifter om målsägandes och vittnens ålder, yrke och bostadsadress inte i onödan skall framgå av stämningsansökan och andra handlingar som delges den tilltalade i ett brottmål. Vidare föreslås att vittnen och målsägande under rättegången endast skall tillfrågas om dessa uppgifter om det behövs. I propositionen redovisas också att regeringen avser att göra ändringar i förundersökningskungörelsen så att uppgifter om målsägandes och vittnens ålder, yrke och bostadsadress inte skall antecknas i förundersökningsprotokollet. Härigenom undviker man att den misstänkte automatiskt får del av dessa uppgifter om han begär en kopia av förundersökningsprotokollet. Detta innebär en förbättring i förhållande till gällande rätt. Även förslaget i propositionen om att målsäganden skall tillfrågas om han eller hon vill bli underrättad om bl.a. permissioner och i vilken kriminalvårdsanstalt den tilltalade befinner sig, innebär en förbättring av dagens regler. När det framförs hot om våld mot vittnen och målsägande anser jag att det i första hand är polisen som skall agera och gripa dem som gör sig skyldiga till övergrepp i rättssak. När detta inte är möjligt måste samhället på annat sätt fysiskt skydda dem som är utsatta. Jag är alltså väl medveten om det problem som Sten Andersson tar upp, även om omfattningen av problemet inte bör överdrivas. I många fall är vittnen och målsägande oroliga för att berätta vad de vet för polisen eller domstolen. Det behöver emellertid inte finnas något reellt hot för att människor skall känna på det sättet. Att många människor, naturligt nog, känner obehag inför uppgiften att vittna är knappast något man kan komma till rätta med endast genom lagstiftning. Jag är dock angelägen om att försöka underlätta för dem som skall medverka i en brottmålsprocess. Det är mot den bakgrunden man skall se regeringens förslag om bl.a. utökad rätt till målsägandebiträde och rätten att alltid ha en stödperson närvarande under en rättegång. Jag och mitt departement har också en fortlöpande kontakt med domstolarna ute i landet när det gäller vad som rent praktiskt kan göras för att underlätta för vittnen och målsägande när de kommer till domstolen. Jag vidtar alltså åtgärder för att förbättra vittnens och målsägandes ställning i den utsträckning som det är möjligt utan att hamna i konflikt med grundläggande rättsprinciper. Jag är i mitt arbete angelägen om att svensk lagstiftning skall innehålla en rimlig balans mellan en misstänkts eller en tilltalads rättigheter och vittnens och målsägandes rätt till skydd och säkerhet. Sverige deltar också aktivt i det arbete som, bl.a. efter svenskt initiativ, pågår i Europarådet i frågan. Som Sten Andersson väl känner till tycker jag de frågor som han berör i sin interpellation är mycket viktiga. Ett vittne som utsätts för hot är ett brottsoffer. Några av de frågor som jag prioriterar allra högst är just att förbättra stödet till brottsoffer och att på olika sätt förbättra brottsoffrens ställning.
Fru talman! Jag tackar för svaret på min interpellation. Statsrådet säger att man inte skall överdriva de här problemen, men mot bakgrund av de händelser som har inträffat under senare tid tror jag inte att man längre kan prata om att någon överdriver i de här frågorna. Vi kan nämligen läsa om allt fler hot mot vittnen, och man har även utsatt vittnen för fysiskt våld. Det ser jag som mycket allvarligt. Ännu allvarligare är det faktum att hot har riktats även mot poliser, mot domstolar och mot anställda inom kriminalvården. Jag ser det som ytterst positivt att statsrådet tar allvarligt på det här. Om man inte gör det innebär det ett grundskott mot vårt rättssamhälle. I svaret talar statsrådet länge och mycket om anonyma vittnen och problematiken kring dem. Jag förstår också att detta är mycket känsligt. Anonymitet in absurdum kan få helt andra effekter än de som från början var avsedda. Vi vet att polis och tullmyndigheter, och även sociala myndigheter, uppmanar människor att ringa och tipsa om de ser någonting som är fel. Jag kan förstå att det finns ett vällovligt syfte bakom detta, men det kan skapa -- och har skapat -- problem. Det kan gälla en sådan bagatell som en liten fejd mellan grannar. En av grannarna kan ringa till det sociala och säga att en granne misshandlar sina barn. Det har hänt att en person som kanske har varit misstänkt under flera månader har fått lida av det under utredningar och liknande -- även om misstankarna har varit helt obefogade. Tyvärr säger många människor: ingen rök utan eld. Även om personen i fråga blir friad i slutändan kan många tro att det ändå fanns någon bärighet i påståendena. Jag skall gå tillbaka till det s.k. huvudspåret om vittnen. Vittnen som i ett skede har givit en mycket klar beskrivning över vad som har hänt minns plötsligt inte någonting. De har glömt allt. De ger en helt annan bild än den som de först lämnade. Det är ännu allvarligare att detta också gäller poliser. Jag läste häromdagen i en tidning från min hemstad om en polis som uppträdde skakad i rätten. Eftersom det har gått så långt borde vi verkligen tänka efter vilka åtgärder som måste vidtas. Det är inte heller någon hemlighet att poliser i vissa sammanhang, då de har varit förhörsledare, inte har velat underteckna förhörsprotokollet. Jag kan förstå det. Även poliser har familjer. De är rädda för att deras familjer skall utsättas för konkreta hot om de agerar på ett speciellt sätt i en viss fråga. I slutändan kan vi få samma situation som man har fått i Danmark. Där uppträder vissa gäng på ett sådant sätt att åklagare och poliser drar sig för att åtala medlemmar i dem. Man kan i alla fall tolka det så. De är uppenbart rädda för de konsekvenser som ett vittnesmål kan få. Detta får absolut inte hända här. Jag tror inte att det hjälper att vittnen är anonyma. Det enda som hjälper är kraftigt skärpta straff för dem som begår sådana här brott eller som försöker få vittnen att ge en annan bild av vad som har hänt. Det förvånar mig litet att statsrådet säger att hon förstår att människor känner obehag inför att vittna. I praktiken kanske det är så, men i en rättsstat som just bygger på lagar och lagstiftning är det sorgligt att människor som har sett en sak redan från början skall vara rädda för att berätta vad de har sett. De kanske inte vågar berätta, vilket kan innebära att en person som inte skulle ha blivit straffad blir straffad eller tvärtom. Fru talman! Jag vet att man nyligen har skärpt straffen för övergrepp i rättssak. Jag ser dock allvarligt på detta, framför allt när poliser hotas och blir rädda. Jag vill fråga statsrådet: Kan det inte finnas skäl att skärpa straffen ytterligare för dessa gärningar?
Fru talman! Först vill jag konstatera det som Sten Andersson i Malmö också konstaterade, nämligen att vi i grunden är överens. För att det inte skall finnas någon missuppfattning mellan oss vill jag påpeka att jag helt håller med om att problemet är stort. Det jag sade var att omfattningen av problemet inte får överdrivas. Problemet finns. Problemet är allvarligt, men vi kan vara tacksamma över att det trots allt har en mycket begränsad omfattning. När det gäller straffsanktionerna för övergrepp i rättssak nämnde jag att vi höjde straffen den 1 juli 1993. Jag nämnde minimistraffet, som numera är sex månaders fängelse. Det markerar hur allvarligt vi ser på detta. Det finns alltså inte böter i straffskalan, utan sex månaders fängelse är minimum. Maxstraffet är att betrakta som ett mycket strängt straff, nämligen fyra års fängelse. Jag har svårt att se att det finns skäl att göra ändringar på det området. Vi skall komma ihåg att det i de situationer som Sten Andersson talar om ofta förekommer brott utöver övergrepp i rättssak. Ofta begås andra typer av brott samtidigt. Olika former av hot och våld kan göra att det totalt blir fråga om strängare påföljder. Jag kan därför inte se att det i dag finns skäl att göra ändringar i lagen. Däremot hoppas jag att riksdagen kommer att ställa sig bakom de lagförslag som nu ligger på riksdagens bord. De är grundade på vår brottsofferpromemoria och kommer att innebära förbättringar. Jag ser också att det bland våra domstolar och även andra myndigheter växer fram en ny medvetenhet som kan påverka arbetsmetoderna. Som jag sade tidigare är de inte minst viktiga i sammanhanget.
Fru talman! Jag ser det som positivt att statsrådet säger att man faktiskt kan dömas till maximalt fyra års fängelse, om något mycket allvarligt brott har begåtts inom detta område. Jag vet inte vilket straff som någon maximalt har dömts till hitintills i ett sådant ärende. Jag kan bara säga att det finns en problematik kring hotade vittnen, skrämda poliser och kanske ibland även skärrade åklagare. Statsrådet delar nog den uppfattningen. Det kan t.ex. bli litet strul på en kriminalvårdsanstalt. Någon som är permitterad kanske vägrar att ta in sådant som man inte får lov att ta in på en anstalt. Han eller hon kan sedan få stryk för det. Att då få någon att ställa upp och vittna är hart när omöjigt. Ingen har sett eller hört någonting. Ingen vet någonting, trots att en människa kanske ligger sönderslagen på ett sjukhus på ett sätt som man knappast kan åstadkomma själv. Jag tror inte att vi kommer längre i den här debatten. Vi är båda överens om att detta är viktigt. Framför allt måste vi se till att vittnen känner trygghet. Det är viktigt för vårt samhälle att de som har sett någon utföra en gärning som strider mot svensk lag också känner att de har samhällets stöd i ryggen när de står inför domstolen och talar om exakt vad de har sett.

Fru talman! Bo Holmberg har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att förbättra öppenheten, insynen och medborgarförtroendet i kommunerna. Det finns ett stort behov av insyn, öppenhet och offentlighet i den kommunala verksamheten. Detta gäller kanske särskilt i dag när det sker stora förändringar ute i kommunerna. Det är bara i en dialog med de anställda och med medborgarna som kommunerna kommer att kunna klara av de problem och utmaningar som de ställs inför. När jag besvarade en fråga från Catarina Rönnung i slutet av februari om kommunernas tillämpning av offentlighetsprincipen sade jag att ''offentlighetsprincipen är en av grundstenarna i den svenska demokratin''. Med tanke på dagens interpellation vill jag starkt betona att också yttrandefriheten är en av dessa grundstenar. Medborgarnas rätt att fritt få uttrycka tankar, åsikter och känslor gentemot det allmänna framgår av regeringsformen . Denna rätt gäller naturligtvis också för personer som är anställda i en kommun. Det har JO också slagit fast vid flera tillfällen. Exempelvis uttalade ombudsmannen i ett beslut den 23 mars 1992 att ''arbetsgivare inom den offentliga förvaltningen inte genom generella uttalanden eller genom kritik i enskilda fall får söka påverka arbetstagare i fråga om det sätt på vilket yttrandefriheten används''. Nu pågår det ett omfattande förändrings och förnyelsearbete ute i kommunerna. Syftet med det bör enligt min uppfattning inte bara vara att göra verksamheten effektivare utan också att öka medborgarnas möjligheter till insyn, inflytande, medansvar och valfrihet. Jag är medveten om att en ökad användning av entreprenadupphandling i kommuner och landsting ibland kan medföra att sekretesslagens bestämmelser måste tillämpas för att en rättvis konkurrenssituation skall uppstå mellan egenregiverksamheten och externa leverantörer. Men huvudprincipen bör vara att den kommunala verksamheten skall präglas av stor öppenhet. Jag vill påminna om att regeringen i slutet av förra året föreslog ändringar i kommunallagen som syftar till att väsentligt öka insynen i de kommunala företagen. Riksdagen antog förslagen. Detta visar enligt min mening att regeringen också i handling är beredd att verka för en ökad öppenhet i den kommunala verksamheten. Om ungefär en vecka kommer regeringen att lämna en proposition om den lokala demokratin till riksdagen. I propositionen kommer regeringen att föreslå ytterligare konkreta åtgärder för att förbättra just öppenheten, insynen och förutsättningarna för ett bättre medborgarförtroende i kommunerna. Jag vill inte föregripa det konkreta innehållet i propositionen. Däremot vill jag i mer allmänna ordalag peka på några viktiga reformbehov när det gäller den lokala demokratin. Först och främst tycker jag att det är viktigt att de som använder den kommunala servicen får ett ökat inflytande över den. De blir då mer delaktiga i de beslut som fattas och kan därför på ett helt annat sätt än i dag ställa sig bakom besluten. Ett ökat inflytande för dem som närmast berörs av den kommunala servicen har dessutom ett stort demokratiskt värde i sig. Lokaldemokratikommittén föreslog att man skulle göra det möjligt för kommunerna att inrätta s.k. självförvaltningsorgan inom t.ex. skolor och daghem. Förslaget innebär att medborgarna inte bara garanteras insyn och öppenhet i den kommunala förvaltningen utan också ett verkligt inflytande över driften av den kommunala verksamheten. Det är en modell som jag verkligen tror har framtiden för sig. En annan sak som jag vill ta upp är medborgarnas möjlighet till insyn i de kommunala organen. I takt med att fler och fler beslut med nödvändighet har förts över från fullmäktige till nämnderna har medborgarnas möjligheter till insyn försvårats. Kommunallagens regler hindrar i dag de kommuner och landsting som så vill att öppna sina nämndsammanträden för allmänheten. Med öppna nämndsammanträden skulle den demokratiska insynen kunna öka och kontakten mellan medborgare och förtroendevalda förbättras. Slutligen vill jag ta upp den risk från demokratisk synpunkt som kan finnas när en allt större del av den offentliga verksamheten läggs ut på entreprenad. Det har ibland ansetts vara oklart vilket ansvar som kommunerna och landstingen har för en sådan verksamhet. Enligt min mening är det klart att kommunen eller landstinget, så länge de har kvar huvudmannaskapet för en viss verksamhet och alltså finansierar den med kommunala skattemedel, också har ett ansvar för att verksamheten bedrivs på ett sätt som är ändamålsenligt och rättssäkert för medborgarna. Även om nämnderna lämnar över en viss verksamhet till någon annan är det därför viktigt att det slås fast att de har kvar det yttersta ansvaret för den. Även den frågan tas upp i regeringens kommande proposition om lokal demokrati.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka statsrådet för svaret på min interpellation. Jag uppfattar statsrådets svar på det sättet att hon tycker att det är viktigt att hävda öppenheten, yttrandefriheten och demokratin i våra kommuner. Jag tycker att det är bra att svaret är klart och entydigt på den punkten. I verkligheten utanför detta hus, Inger Davidson, hotas just dessa värden i dag. Det räcker uppenbarligen inte med att statsrådet har den här uppfattningen och att vi har en interpellationsdebatt här i riksdagen. Verkligheten ser annorlunda ut, och därför är min fråga berättigad. Vad tänker statsrådet göra för att yttrandefriheten bland de kommunalt anställda skall kunna förverkligas? Jag har med mig ett antal urklipp från olika tidningar. Expressen talar om munkavle i kommunerna. Dagens Nyheter talar om att öppenheten försvann ut bakvägen: ''När kommunen privatiserar gäller inte tryckfrihetsförordningen.'' Expressen har tidigare haft en stor artikel där man har beskrivit verkligheten för landstingsanställda och kommunalt anställda. Temat för artikeln var att man skall hålla tyst och inte säga emot om man vill behålla jobbet. I Lärarnas tidning har återkommande artiklar gällt hur lärare som har kritiserat nedskärningar har förflyttats. Strax innan jag nu skulle ta del av statsrådets svar fick jag en skrift från SKTF, Kommunal, SHSTF och Lärarförbundet där de säger: ''Låt inte jobbet tysta munnen.'' I skriften beskrivs ett antal upprörande fall och tilltag i framför allt en del moderatledda kommuner där man hotar folk med förflyttning. De skall få andra arbetsuppgifter eller bli avskedade. För en tid sedan skrev kommunalrättsjuristen Anders Svensson följande i Dagens Nyheter: ''Helst vill vi naturligtvis blunda för det faktum att yttrandefriheten allt oftare åsidosätts i Sverige. Det allvarliga är att detta får fortsätta utan att några av de demokratiska partierna eller offentlighetsansvariga myndigheterna ingriper.'' Jag menar att, Inger Davidson, vi nu har kommit till den punkt då vi inte längre kan blunda för de övergrepp som sker på yttrandefriheten. Jag tycker också att vi bör fråga oss varför det här kan inträffa. Jag vill ge Inger Davidson en bild från den verklighet jag ofta möter. Jag bjuds in på ett antal konferenser som handlar om hur vi skall förnya den offentliga sektorn. Det börjar ofta med att en ''marknadskille'' kliver upp i talarstolen och hälsar oss välkomna. Han är välkammad och ordentlig med slips. Han säger ungefär följande: Vi har ett stort problem i Sverige i dag -- den ekonomiska krisen. En stor del av orsaken är att vi har kommuner som utgör monopol. Medborgarna måste bli kunder. Barnomsorgen måste bli affärsområde ett. Äldreomsorgen måste bli affärsområde två. Nu gäller det sannerligen för oss politiker att kunna se köpkraft i behovet av barnomsorg och annat. För mig, Inger Davidson, betyder det att denne konsult inte kan skilja mellan mänskliga behov och kommersiell efterfrågan. Det är just den här tidsandan där det ekonomiska tänkandet körs in på det sättet som förleder en del kommunalpolitiker att tro att de är något slags vd i ett företag. De tror att de kan uppträda och smyga utan att ta hänsyn till offentlighetsprincipen och agera enligt de regler som gäller i ett företag. Men ett kommunalråd är ingen vd. Ett kommunalråd är en förtroendevald person som skall fullfölja regeringsformens och grundlagarnas bestämmelser om folkstyret. Den här tidsandan gäller något helt annat. Kommunerna är på väg att förvandlas till affärsföretag i stället för att vara kommunala självstyrelseorgan. Jag skulle gärna vilja ha en kort diskussion med Inger Davidson om vad vi nu skall göra för att upprätthålla yttrandefriheten. Vad kan vi göra för att stävja tilltagen mot och övergreppen på yttrandefriheten? Vad behöver vi nu göra för att återupprätta centrala värden i den kommunala självstyrelsen?
Fru talman! Vi är överens i den grundläggande frågan, nämligen att yttrandefriheten är värd att värnas om till det yttersta. I Sverige har vi lagfäst yttrandefriheten inte bara i vanlig lag utan i grundlag. Längre kan man inte gå när det gäller lagstiftning. Jag tror att man skall akta sig för att koppla ihop den marknadsorientering som pågår ute i kommunerna med frågor om yttrandefrihet. Jag tror inte att det finns ett samband däremellan. Däremot tror jag att det oftare leder till kritik och konflikter när man nu måste vidta nedskärningar i de flesta kommuner i stället för att som tidigare bara arbeta med att utöka en verksamhet. Det är alltså helt naturligt att det t.ex. uppstår konflikter och att tjänstemän har svårt att medverka i nedskärningar som de själva kanske uppfattar som orättvisa. Jag tycker således egentligen inte att det är så konstigt om kritiken ökar när kommunerna måste börja effektivisera och spara. Vi har nu uppgiften att lyckas med att spara och att konkurrensutsätta verksamhet samtidigt som vi skall behålla våra demokratiska spelregler. Det är den utmaningen vi står inför. Då krävs det självfallet tydliga lagregler, och det har vi i dag. Men det räcker inte. Det behövs också vilja och kunskap, både hos politiker och tjänstemän, när det gäller att komma till rätta med de problem som alltid uppstår när en ny organisation eller andra förändringar skall genomföras. Jag tror att den mest framkomliga vägen är utbildning av, information till och dialog mellan alla som berörs av förändringarna. Man måste börja på ett tidigt stadium. Man måste informera, utbilda och sitta ned vid samma bord. Man måste dra in så många som möjligt i processen, helst också de vanliga medborgarna, när man skall genomföra förändringar i en kommun. Genom enkäter och på andra sätt kan man fråga medborgarna hur de skulle vilja lösa de problem man står inför. Detta tror jag, som sagt, är den mest framkomliga vägen. Jag tror också att det inte skadar att man ibland skyndar litet mera långsamt än vad man i dag gör i den här processen. Det handlar framför allt om att båda sidor måste använda sitt omdöme i dessa frågor. Lagstiftningen är glasklar. Vi har yttrandefrihet i Sverige, men det krävs omdöme från båda sidor när den här typen av konflikter uppstår.
Fru talman! Jag konstaterar att vi ser olika på det tilltag som nu sker ute i kommunerna. Jag är allvarligt bekymrad över att ledande politiker och tjänstemän beter sig på det sättet. Civildepartementet har uppgiften att hävda den kommunala självstyrelsen. Vore det inte på sin plats att man hade några konferensomgångar där man tog upp denna fråga? Det har skrivits väldigt mycket. Företrädare för de fackliga organisationerna känner sig utelämnade. Vore det inte på sin plats att arrangera några konferenser där kommunal och landstingspolitiker samlas? Då kan innehållet i lagstiftningen om offentlighet, yttrandefrihet och kommunal demokrati repeteras. Det är uppenbart att man bestämt behöver säga ifrån. Jag har lett en arbetsgrupp inom det socialdemokratiska partiet som har haft till uppgift att se över de olika styrsystemen, marknadstänkandet och köp--sälj-systemen. Till skillnad från Inger Davidson är jag ganska säker på att det är tidsandan där kommuner ses som företag som öppnar vägen för företrädare för en del kommuner att bryta mot yttrandefrihetslagen. Rapporten heter Demokrati eller marknad, och jag skall gärna överlämna den till Inger Davidson. Jag har kunnat se att i många kommuner och landsting hotas de svaga av marknadstänkandet. De känner sig hotade. Jag har även sett att kommunal och landstingspolitiker har satt sig på läktarna och låtit tjänstemän och andra sköta kommunerna. Jag kan se att det kommunala självstyret försvagas. Efter ett tag tappar de förtroendevalda kunskaperna. Har de inte kunskaper kan de inte ta itu med ekonomi och viktigt förändringsarbete. Jag anser att vi står inför en skiljeväg. Den kommunala demokratin måste återupprättas. Vi måste stå för dessa värden. Jag vill gärna få en reaktion från Inger Davidson.
Fru talman! Bo Holmberg nämner den kommunala självstyrelsen. Den är viktig. Den innebär bl.a. att staten har stort förtroende för dem som företräder de olika partierna i kommunerna och räknar med att de tar ansvar för att grundlagarna följs. Vi anser att det är en självklarhet. Vidare var det frågan om vad vi gör på Civildepartementet angående lokal demokrati. Vi har ägnat största delen av denna mandatperiod åt just hur detta skall utvecklas. Vi tillsatte en kommitté som fick i uppdrag att se över utvecklingen av den lokala demokratin i de enskilda kommunerna. Förslag har lagts fram som har lett fram till en proposition. Jag skall presentera den för riksdagen i nästa vecka. I propositionen kommer det att finnas ett antal förslag som konkret går ut på att öka de enskilda medborgarnas insyn och inflytande i den kommunala verksamheten. Det är precis det denna debatt handlar om. Jag tycker att Bo Holmberg gör det lätt för sig när han avfärdar hela diskussionen om marknadsorientering som ett nödvändigt ont. Kommunerna behöver utsätta verksamheten för konkurrens för att komma till rätta med de ekonomiska problem som finns på alla nivåer i Sverige i dag. Vi måste våga diskutera den fråga jag nämnde i mitt första inlägg, nämligen hur vi skall kombinera sparåtgärder, konkurrens och samtidigt ha ett bra demokratiskt inflytande från medborgarna i kommunen. Bo Holmberg efterlyser konferenser. Tre regionala konferenser finns planerade för denna vår. Där kommer vi att träffa många kommunala företrädare. Konferenserna skall handla om lokal demokrati och medborgarnas möjligheter till insyn och ansvar.
Fru talman! Jag får tyvärr konstatera att civilministern inte kan ge något besked till dem som arbetar i kommuner och landsting i fråga om att ordentligt ta itu med avarterna av att flytta på folk som protesterar mot kommunala beslut. Jag kan också konstatera att klyftan vidgas mellan vad Inger Davidson säger om det arbete som görs i departementet för demokratin och vad som händer ute i kommuner och landsting. Klyftan vidgas också mellan de nationella mål som regering och riksdag lägger fast kring välfärdspolitiken och möjligheterna att förverkliga dem ute i kommuner och landsting. Där finns det inte tillräckligt med pengar eller engagemang för att realisera målen. Jag har också en helt annan åsikt än Inger Davidson om hur ekonomin skall hanteras. Vi kan konstatera att denna regering inte har varit särskilt framgångsrik. Tvärtom! Regeringen har gjort ett antal missbedömningar i den ekonomiska politiken som har kört landet direkt i diket. Men vi har också erfarenheter från två års arbete i Hälso och sjukvårdsutredningen. Där har de olika köp--sälj-systemen och konkurrenstänkandet utvärderats för att se om de har lett till effektivare vård än traditionell budget och styrning. Det har visat sig att dessa system inte har spelat någon roll. Skattestopp och indragningar av pengar har varit av avgörande betydelse. Det är det som har lett till i princip samma ekonomiska utveckling i kommuner och landsting. Vid en internationell konferens har man kunnat konstatera följande: För Guds skull, släpp inte den svenska modellen i sjukvården! Håll fast vid demokratin och kontrollen av totalkostnaden. De är mest effektiva i de industrialiserade länderna. Det finns inget land i världen som har så effektiv sjukvård som Sverige. Talet om att föra in marknad och konkurrens för att få bättre ekonomi håller inte i sak. Vidare har det lett till oro inom sjukvården när socialutskottet har uttalat att man skall se upp så att inte den kliniska forskningen om sjukvården eftersätts. Den passar inte alltid i köp--sälj-systemen. Jag tycker att Civildepartementet skall ta initiativ till följande uttalande: Nu får kommuner och landsting lugna ned sig. De skall inte utvecklas till någon experimentlåda. Nu måste alla försök som pågår utvärderas om hur de har slagit mot målen för välfärdspolitiken, demokratin och yttrandefriheten. Regeringen skall med kraft säga att det är dags att lugna ned sig, stå för trygghet och yttrandefrihet och demokrati. Om inte detta sker, kommer utvecklingen att fortsätta åt fel håll.
Fru talman! Vi är inte överens om hur verksamheten i kommunerna skall bedrivas. Jag tycker att det är viktigt att fler får vara med, inte bara privatägda företag utan också t.ex. föreningar och ideella organisationer. De kan med ett personligt engagemang tillföra verksamheten dimensioner som annars inte finns och som också kan leda fram till en utvecklad demokrati. Allting skall inte styras i en liten fyrkant och se likadant ut. Där har vi olika åsikter. Jag förstår också att Bo Holmberg har svårt att smälta att ekonomin efter att antal insatser av regeringen nu äntligen är på väg att vända. Jag hoppas att det kommer att bli tydligare. Allt tyder på att ekonomin äntligen har vänt och att många insatser som regeringen har gjort, bl.a. för att öka möjligheterna för småföretagare, nu leder till att fler får jobb. Det kommer att så småningom stabilisera ekonomin. Jag vill återkomma till frågan om den kommunala självstyrelsen. Det är viktigt at vi hävdar den kommunala självstyrelsen. Vi skall inte styra och säga att så och så skall kommunerna göra. Däremot är det viktigt att ha en dialog, följa utvecklingen och framföra synpunkter. Det är viktigt att vi tillåter att den kommunala självstyrelsen får utvecklas. Jag kan också konstatera att Bo Holmberg egentligen inte ger några egna förslag till hur man kan komma till rätta med de enskilda fallen. Jag kan självfallet inte diskutera dem. Men det påstås att gränserna för yttrandefriheten har överträtts i dessa fall. Det är ett problem. Men jag har inte hört några förslag från Bo Holmberg för att komma till rätta med problemen. Vi är överens om att demokratin inte får åsidosättas när organisationer av olika slag förändras i kommunerna.

Fru talman! Georg Andersson har ställt fyra frågor om flyktingkvoten. Georg Andersson frågar vad regeringen gjort och avser göra för att de deklarerade intentionerna angående överföring av kvotflyktingar från f.d. Jugoslavien skall kunna uppfyllas. Han frågar vidare om Sveriges insatser för kvotflyktingar från f.d. Jugoslavien utförts på ett tillfredsställande sätt, vilka insatser regeringen och berörda myndigheter gör för att på ett tillfredsställande sätt tillgodose önskemål om invandring av anhöriga till kvotflyktingarna. Slutligen frågar Georg Andersson vilka insatser regeringen gör för att möjliggöra mottagande av kvotflyktingar från andra områden än f.d. Jag vill inleda med att jag här i kammaren den 1 mars 1994 som svar på en fråga av Berith Eriksson lämnat en ingående redovisning av hur regeringen handlagt frågan om överföring av flyktingar från f.d. Jugoslavien och vad regeringen föreskrivit om Invandrarverkets möjligheter att kunna föra över personer från f.d. Jugoslavien till Sverige. Jag vill också erinra om att det svenska beslutet om viseringstvång inte innebar ett totalt stopp för skyddsbehövande från f.d. Jugoslavien. Sedan beslutet fattades i juni 1993 har ca 5 500 personer, varav ca hälften från Bosnien kommit till Sverige som asylsökande. Därtill kommer kvotflyktingar och anhöriga. Sedan viseringstvånget infördes har regeringen fortlöpande underrättat sig om hur situationen vid den bosnisk-kroatiska gränsen utvecklat sig. För någon månad sedan besökte en delegation från Kulturdepartementet Kroatien för att på ort och ställe studera förhållandena. UNHCR finns väl representerade i området och kan vid behov utnyttja de kvotplatser bl.a. Sverige ställt till deras förfogande. Problemet med de bosnier som inte kan lämna områden inne i Bosnien därför att de stängts in i enklaver är djupt beklagligt men påverkas inte av de svenska viseringsbestämmelserna. Överföring till Sverige sker i samarbete med UNHCR. Regeringen har, efter överläggningar med UNHCR, angivit vilka kriterier som bör tillämpas och Invandrarverket har det löpande ansvaret och överlägger med UNHCR om hur uttagningarna bör ske. Det har i inget fall förekommit att Sverige nekat ta emot fall som UNHCR aktualiserat för överföring hit. Invandrarverket har tillämpat den ordning som gällt sedan länge för kvotöverföringar till Sverige, d.v.s. att med personal på platsen så långt möjligt försöka utreda de individuella fallen. Verket har numera ändrat sina rutiner så att man i större utsträckning gör utredningarna efter flyktingens ankomst till Sverige. Arbetet har därigenom kunnat förenklas och utresorna till Sverige kan ske snabbare än tidigare. Jag utgår ifrån att Invandrarverket utvecklar sitt arbetssätt så att man snabbt och flexibelt, tillsammans med UNHCR, före den 1 juli kan överföra så många skyddsbehövande som möjligt inom ramen för kvoten. Sverige har rätt till familjeåterförening i enlighet med bestämmelserna i utlänningslagen. Ofta tas dock hela familjer ut för överföring inom kvoten. Om familjemedlemmar eller släktingar inte kan överföras tillsammans kan de senare komma i fråga för överföring till Sverige, antingen som kvotflykting eller som anhörig. De bosnier som befinner sig i Sverige har möjlighet att i Sverige ansöka om uppehållstillstånd för anhöriga som befinner sig inne i Bosnien-Hercegovina. Sverige tillgodoser således på olika sätt önskemålen om anhöriginvandring. Sverige ger, som framgår av propositionen om en utökad flyktingkvot, under detta budgetår möjlighet för 500 kvotflyktingar från andra områden än f.d. Jugoslavien att komma till Sverige. 500 kvotflyktingar från andra delar av världen än f.d. Jugoslavien finns möjligheten för regeringen att besluta om att ta emot sådana flyktingar inom den ram om 1 800 personer som riksdagen anvisat. För nästa budgetår har regeringen föreslagit att den totala nivån för överföringar till Sverige skall ligga i storleksordningen 1 800 personer. Regeringen följer tillsammans med UNHCR noga utvecklingen och om ökade behov skulle uppstå, har regeringen för avsikt att återkomma till riksdagen.
Fru talman! Med Folkpartiet i regeringen skulle det bli ordning och reda. Humanitet och generositet skulle prägla flyktingpolitiken. Jag kan tyvärr konstatera att verkligheten blev en annan. Det blev ökade restriktioner, mindre generositet och många dubbla budskap. Ett exempel på det är att vistelsetiden inte längre tillmätas betydelse vid ärendenas avgörande. Birgit Friggebo gjorde det närmast till en dygd att göra så att enbart skyddsbehovet skulle gälla. I fredags fick vi veta att vistelsetiden nu åter skall spela en roll. Detta sker som en eftergift av Birgit Friggebo i den interna strid som pågår inom Folkpartiet. Vi får väl se hur det blir med regeringens politik i det sammanhanget. Ett annat exempel är att tidsbegränsade uppehållstillstånd enligt regeringen skall kunna beviljas. Men nu argumenterar Birgit Friggebo mot den ordning som regeringen själv har öppnat möjligheter till. Hon gjorde det senast i Ekot i går. Ett tredje exempel är att Folkpartiet energiskt har motsatt sig att använda viseringsinstrumentet i flyktingpolitiken. I januari 1991 skrev Folkpartiet att missbruk av viseringsinstrumentet måste upphöra. I juni 1993 införde Birgit Friggebo viseringstvång för bosnier. Det är kanske det viseringsbeslut som har haft den mest drastiska betydelsen någonsin. Detta skedde den 1 juni 1993, d.v.s. för nio månader sedan. Det blev ett effektivt hinder för medborgare i Bosnien--Hercegovina att komma hit. Regeringen insåg naturligtvis det. Själva motivet för att införa viseringstvång var att det skulle bli svårare att ta sig till Sverige. Därför ackompajnerades detta beslut med ett beslut om en stor kvot för flyktingar från f.d. Jugoslavien, som en kompensation för de hinder som viseringen innebar. Om jag minns rätt talades det då om att 1000 flyktingar per månad skulle kunna komma hit på kvot. Detta skulle göras snabbt. I avvaktan på riksdagsbeslut om denna extrakvot sade man från regeringens sida att den redan beslutade årskvoten om 1 800 skulle kunna utnyttjas. Vad har då hänt? Vi noterade att bara 360 kvotflyktingar hade tagits emot efter mer än sju månader. Av de 7 800 platser i Sverige som stod till buds hade bara 360 utnyttjats för kvotflyktingar vid det tillfället. Det kanske är några fler nu. Vem bär då ansvaret för det? Det finns en tendens att skjuta över skulden på UNHCR. Men det var för det första inte UNHCR som införde viseringstvånget. För det andra är det naturligtvis ändå ytterst regeringen som är ansvarig för den politik som den driver. Jag kan förstå reaktionerna från UNHCR. För några dagar sedan kunde vi läsa i Svenska Petersen från UNHCR. Han uttrycker irritation och indignation över att europeiska regeringar och myndigheter lägger skulden på flyktingkommissarietet, efter att de själva har begränsat möjligheterna för bosnierna att ta sig ut från kriget. Han säger: ''Det är svårt att förstå att kritiken riktar sig mot oss. Vi är tillräckligt pressade av att hålla hjälparbetet i gång. Att dessutom föra ut människor från krigszonen är mycket svårt och mycket farligt. Det har vi inga resurser till''. Mot denna bakgrund vill jag ställa några följdfrågor. För det första: Trodde regeringen, när den fattade sina beslut i juni 1993, att det skulle vara möjligt att överföra flyktingar från enklaver inne i Bosnien inom ramen för kvotmottagningen? Om regeringen inte trodde det, varifrån avsåg den då att överföra kvotflyktingarna? Man kan konstatera att den ordning som har gällt inte har fungerat. Birgit Friggebo sade i sitt svar att man numera har ändrat sina rutiner. Varför har det dröjt åtta månader innan denna åtgärd har vidtagits? Den 21 juni 1993 sade regeringen att man ville garantera att personer med omedelbart behov av skydd skulle få komma hit. Nu har det gått nio månader. Anser regeringen att det under den här tiden inte har funnits några omedelbara behov som har behövts åtgärdas? Varför har man dröjt med att förändra rutinerna för att möjliggöra ett snabbare mottagande?
Fru talman! Efter de senaste dagarnas turer skulle man kunna säga att det inte finns något nytt under solen i flyktingpolitiken. Invandrar och flyktingpolitiken har knappast att göra med några rationella faktorer eller med någon verklighet som låter sig styras av förutbestämda beslut. Den står under ständig förändring. Det gäller att vara både öppen och flexibel. Det är mycket av det gamla som blir sig likt, även om Birgit Friggebo en gång i tiden stod här i talarstolen med beslutsamhetens friska hy och sade att hon skulle reda upp den sörja som den socialdemokratiska flyktingpolitiken hade hamnat i. Georg Andersson har pekat på några av dessa saker. Vi fick veta att det skulle bli generösare och bättre bedömning av asylärenden. Det s.k. decemberbeslutet skulle upphävas. I själva verket förefaller det nu vara tuffare beslut än någonsin. Regeringen har själv fått lov att tillsätta en utredning för att få reda på hur tufft det egentligen är. Vi ser nu hur Folkpartiets ministrar suckar över polariseringen i flyktingpolitiken, när det i själva verket var Folkpartiet som i den tidigare debatten här i kammaren i hög grad bidrog till den polariseringen. Asylsökande skall få arbeta. Det är den enda skillnaden och det nya. Det tragikomiska är, att när de nu får det finns det inga arbeten. Jag skall inte uppehålla mig längre vid detta. Fru talman! Jag skall hålla mig till det som interpellationen handlar om, nämligen kvotflyktingar. Jag får erkänna att jag inte förrän alldeles nyss uppmärksammade att det ges ytterligare ett interpellationssvar här i dag som delvis handlar om det jag tänkte ta upp. Den regering vi har i dag minskade kvoterna. Det fanns en mycket bred enighet i denna kammare om nödvändigheten av att öka mottagandet av kvotflyktingar. Det fanns ett mycket stort tryck från UNHCR om att Europas länder skulle ställa upp och vara generösare. Tyvvär fick vi besked om att detta inte behövdes. Det fanns ingen efterfrågan.

Vi har ju det stora bekymret med de människor som verkligen fastnat i rävsaxen i Baltikum och Ryssland. Det har kommit dit, men de kommer inte längre. De är fullkomligt otänkbart för dem att ta sig tillbaka till sina gamla hemländer, och de kommer inte från Tallinn, eller var de nu finns någonstans. Jag hörde häromdagen ett radioprogram om flyktingar som satt i ett gammalt kvinnofängelse i Tallinn. De är de som är kvar och som inte haft råd att köpa sig en plats på en flyktingbåt eller i en container, och riskera livet för att komma över Nu ser jag i det kommande svaret att Birgit Friggebo skall ta upp problematiken kring dessa människor. Men det sägs inte ett ljud om att vi faktiskt skulle kunna utnyttja den kvot som vi har till att också hjälpa de människorna. Det kan väl ändå inte vara rimligt som det är nu? Det måste vara mycket tragiskt för dem att konstatera att de som lyckas ta sig in i en container och som lyckas köpa sig en plats på en båt över Östersjön får allihopa stanna här i Sverige, medan de själva sitter fast där och inte kan göra någonting åt sin situation. Jag skulle vilja veta, Birgit Friggebo, om inte en del av denna kvot --det finns ju ändå utrymme i den kvot som riksdagen har beslutat om -- skulle kunna utnyttjas till att hjälpa dessa människor i avvaktan på att de baltiska länderna och Ryssland orkar ta itu med att bli mottagarland och ha ett eget, rimligt flyktingmottagande i framtiden. Jag tror att det ligger ganska långt fram i tiden. Till dess behöver de människor som sitter fast där faktiskt hjälp.
Fru talman! Under de senaste åren har svensk flyktingpolitik utsatts för mycket stora påfrestningar. Inte sedan andra världskriget har det kommit så många som sökt skydd i Sverige. Inte sedan andra världskriget har vi under så kort tid tagit emot så många människor som sökt asyl här och som också har fått stanna här. Den socialdemokratiska regeringen inskränkte asylreglerna när det kom 5 000 turkbulgarer. Från ex-Jugoslavien har det kommit över 110 000 personer, och vi tillämpar alla skyddsregler i utlänningslagen utan inskränkningar. 13-decemberbeslutet upphävdes. Dessutom -- eftersom Maj-Lis Lööw säger att det inte har hänt någonting -- har det skett en fortgående reformering av mottagningssystemet. I dag skall alla barn få lika sjukvård som svenska barn. Det är riktigt att man får arbeta under väntetiden. Meningsfull sysselsättning skall vara ett obligatoriskt inslag på förläggningarna. Flyktingarna ges möjlighet att själva bestämma om de vill bo på förläggning eller ute på stan. Fru talman! Jag tycker att vi har klarat av denna påfrestning mycket bra. Det gäller regeringens beslut att låta människor vara med här, men också verken och myndigheterna. De har klarat av ett snabbt beslutsfattande och även förläggningsverksamhet, och nu också en mottagning ute i kommunerna som går väldigt bra. Sedan över till den fråga som ställdes om kvotflyktingar och annat. Georg Andersson talar om att vi försöker skylla på UNHCR. Den verksamheten har jag aldrig ägnat mig åt. Den gör fantastiska insatser, inte bara i f.d. Jugoslavien, utan på många andra konfliktplatser jorden runt. Vad vi har gjort när det gäller kvotflyktingar är att erbjuda UNHCR ett antal kvotplatser för att det skall finnas en beredskap när det finns behov av att ge människor skydd. Därutöver har vi sagt att vi är beredda att också på kvoten ta över personer från en vidare krets, nämligen släktingar och andra. Sverige har tagit emot de kvotflyktingar som UNHCR har begärt hjälp om. Däremot kan man nog säga att det har varit litet onödigt byråkratiskt när man har fullföljt den gamla ordning som fanns under både Maj-Lis Lööws och Georg Anderssons tid, nämligen att utredningarna gjordes på platsen. Det har varit en viss irritation från UNHCR:s sida över detta. Där har Invandrarverket nu ändrat sina rutiner för att det skall gå smidigare, och det välkomnar jag. När det är fråga om de människor som befinner sig inne i enklaverna i Bosnien är det naturligtvis ytterst beklagligt att människor stängs inne av sina egna, som inte släpper ut dem, och att de riskerar om de ger sig av på flykt att träffas av granater, skott från prickskyttar och andra påfrestningar. Detta påverkas inte av svenska visumbeslut eller annat. Jag är inte säker på att Georg Andersson vill föreslå att vi från Sverige skall ge oss ner till dessa enklaver för att få ut dessa personer. Vi har ju sett svårigheterna även för hjälpsändningar -- där svenska Räddningsverket är med för att försöka få in humanitär hjälp -- och där det går månader. Detta är någonting fruktansvärt för dessa människor. Men på vilket sätt skulle Sverige kunna bidra till att förändra den situationen -- förutom att vi kraftfullt bidrar med humanitär hjälp och att vi är militärt närvarande för att försöka att ge skydd så långt som det är möjligt? Det är beklagligt, och jag har sagt det många gånger, att vi tvingades införa visum för bosnier. Men detta måste ses i ett större internationellt sammanhang. Hela Europa, så när som på några Skandinaviska länder, hade infört visum. Det hade kommit långt över 100 000 personer. De flesta kom från Kroatien, där de redan hade skydd och humanitär hjälp, bl.a. finansierad från Sverige. Det har varit väldigt mycket diskussioner om huruvida de som lyckas lämna enklaverna inne i Bosnien kan ta sig över gränsen till Kroatien. Som jag har redovisat har vi på plats undersökt att det är möjligt. Maj-Lis Lööws direkta fråga gällde om man skulle kunna använda kvoten för dem som sitter i våra östliga grannländer.

Fru talman! Birgit Friggebo försvarar sig med påståendet att man tillämpar alla skyddsregler fullt ut. Det ger intrycket av att det inte har skett någon skärpning av flyktingpolitiken. Birgit Friggebo är i så fall den enda i det här landet som inte har upptäckt att det har pågått en skärpning under senare tid. Man kan diskutera varför det har skett. Men att förneka skärpningen ger ingen trovärdighet, eftersom alla som sysslar med detta konstaterar att det är på det sättet. Låt mig sedan gå över till kvoten. Min fråga är: Vem bär ansvaret för att den utlovade stora kvoten på 7 800 för innevarande år inte på långt när har utnyttjats? Den infördes ju för att kompensera den skärpning och den restriktivitet som visumtvånget innebar. Men inom denna ram kom under de sju första månaderna bara 360 människor. Då frågar man sig om regeringen bedömde att det inte fanns behov för flera. Om regeringen bedömde att det fanns behov för flera kan man fråga sig vad regeringen vidtog för åtgärder för att lösa upp de byråkratiska hinder som kan ha legat i vägen. Regeringen säger att den aldrig har sagt nej till UNHCR. Det uppfattas ju som att indirekt skjuta över skulden på UNHCR. Det är de som inte har presenterat flera fall. Men vi har ju allihop sett i TV vilka lidanden människor utsätts för i det f.d. Jugoslavien. Människor drar ju slutsatsen att där finns ett skriande behov av insatser också i form av flyktingmottagande. Då måste regeringen ta sitt ansvar för att undanröja de eventuella hinder som finns. I samband med beslutet i juni sade invandrarministern att flyktingarna inte kommer direkt från Bosnien. Hon sade att flertalet kommer från flyktingförläggningar i Kroatien och således har skydd och humanitär hjälp från FN och frivilliga organisationer. Ungerska och serbiska bussbolag erbjuder busstransporter till Sverige mot betalning. Det ger ett intryck av att det är fel människor som kommer. Det är något skumt med detta. Sedan säger Birgit Friggebo: Vi kommer dock även framöver att ta emot flyktingar från Bosnien. Vi vill dock att mottagandet skall ske i mer ordnande former. Men dessa ordnade former har inneburit att det inte har kommit så många. Man har inte erbjudit eller verkställt något inom ramen för den stora generösa kvoten. Det måste ändå invandrarministern ta ansvaret för.
Fru talman! Jag tycker att Birgit Friggebo kryper bakom UNHCR även på det delområde där jag ställde en fråga. Hon säger att vi tar emot om UNHCR önskar, men de har inte önskat att vi skall ta emot några människor från Baltikum. Våra relationer till de baltiska staterna är mycket speciella. Den regering som vi har nu har ju velat göra en väldigt stor affär av samarbetet med och biståndet till Baltikum, och det har väl varit riktigt att göra det. Regeringen visade ju också stor handlingskraft när det gällde att snabbt höja straffen för de människor som profiterar på de stackars olyckliga människor som har hamnat i flyktingsaxen i Baltikum. Regeringen har inte ifrågasatt skyddsbehovet för dessa människor när de väl har lyckats ta sig hit genom att riskera livet över Östersjön. Men då återstår ju en fråga.

De sitter där och konstaterar bittert att det inte finns några möjligheter för dem, det finns inget liv för dem där. Jag tror faktiskt inte att UNHCR skulle ha något att invända mot att Birgit Friggebo tog upp en dialog om en sådan lösning endera direkt med Baltikum eller med UNHCR.

Fru talman! Eftersom debatten bl.a. har kommit in på Baltikum och jag har uppmärksammat det i min interpellation tänkte jag gå upp här och säga några ord när det gäller mottagningsmöjligheterna i Baltikum. Jag skulle vilja fråga kulturministern hur de är i dag och vilka förbättringar man har tänkt skall ske. Är vi beredda att hjälpa till med speciella åtgärder? Har vi någon plan för detta som kommer att sättas i verket? Här finns ett oerhört mänskligt lidande, som föregående interpellanter har talat om. Samtidigt får vi en mycket konstig reaktion på detta. Bara man kommer i väg därifrån får man plötsligt helt andra förutsättningar och en helt annan standard. Detta föder ytterligare signaler som går åt ett mycket speciellt håll. Det gäller människosmugglingen, och den tänker jag ta upp i nästa debatt. Jag skulle vilja att vi konkret diskuterade mottagningsmöjligheterna i Baltikum och vad vi är beredda att göra för att de flyktingar som är på väg skall kunna repatrieras.
Fru talman! I de beslut som regeringen har fattat när det gäller asylpraxis finns det inga beslut som indikerar att det är fråga om några skärpningar, tvärtom. Under det senaste året har vi alla kunnat notera att man säger att praxis har skärpts. Som Georg Andersson väl vet, har jag och regeringen snabbt reagerat på dessa påståenden. Vi har tillsatt en oberoende utvärdering för att få ett underlag för att kunna se om dessa påståenden kan bekräftas eller avfärdas. Den utvärderingen kommer att presenteras i början av april. Då får vi ett underlag för att diskutera dessa frågor. Det har inte funnits några som helst indikationer eller intentioner från regeringen om att asylpraxis skall skärpas. Jag har också sagt att det finns anledning för regeringen att reagera om det skulle bekräftas att praxis har skärpts. Men låt oss avvakta den utvärderingen! Georg Andersson frågar vem som har ansvaret för att man inte mycket kraftfullt har utnyttjat den kvot som nu har ställts till förfogande. Bakgrunden till att en stor kvot infördes var att vi inte ville stänga gränserna genom viseringsbeslutet. Nu visar det sig att ett antal människor ändå har kommit hit som spontant asylsökande. Det gäller ca 5 500 människor från Exjugoslavien. Genom en kraftfull kvot vill vi visa att vi inte vill stänga gränserna. Kvoten skall inte heller bara behöva användas till direkt akut skyddsbehövande utan också till en vidare krets av släktingar utöver dem som ryms inom det anhörigbegrepp som finns i utlänningslagen. Hittills har ca 1 000 platser utnyttjats inom ramen för kvoten. Dessutom sades det i propositionen att detta erbjudande från Sverige skulle finnas som en beredskap om UNHCR får behov av det. Jag tycker att det är bra om man kan utnyttja så många platser som över huvud taget är möjligt inom ramen för den här kvoten före den 1 juli. När det gäller nästa års budget har vi dessutom sagt att vi är beredda att utöka den kvoten om det skulle finnas ytterligare behov. Georg Andersson läste upp ett referat av några kommentarer i anslutning till beslutet förra året. Där fanns en beskrivning som visade att de allra flesta som kom på slutet -- när det kom ungefär Kroatien. Där hade de redan skydd och humanitär hjälp som Sverige bidrar till. Då tyckte vi att det var bättre att ställa en kvot till UNHCR:s förfogande där de kan välja ut dem som bedöms vara de mest skyddsbehövande och där UNHCR behöver hjälp. Sedan talar Georg Andersson om de människor som lider inne i enklaverna. Vi har alla sett dessa mycket påfrestande bilder. Vi har alla mått illa av det lidande som människor utsätts för. Men hur skall vi i Sverige påverka den situationen, Georg Andersson? Skall människor åka ner och försöka ta ut dessa personer ur enklaverna? UNHCR och Räddningsverket kan ju över huvud taget inte ens ta sig in i enklaverna för att leverera mat och förnödenheter. Detta är ett lidande. Vi skulle naturligtvis gärna vilja underlätta den här situationen. Men hur skall det gå till så som det ser ut där nere? Försök inte att skylla den situationen på bestämmelser om kvoter eller visumbeslut och liknande! Det påverkar inte situationen där nere. Maj-Lis Lööw säger att vi kryper bakom UNHCR när det gäller asylsökande österifrån och sådana som finns i Ryssland och de baltiska staterna. Vi är i Sverige lyhörda för vad UNHCR önskar, och UNHCR har önskat hjälp från Sverige när det gäller asylprövning, lagstiftningsåtgärder och uppbyggnad av ett mottagningssystem i de baltiska staterna och Ryssland. Vi har ställt upp på det. Vi har personer som är verksamma i dessa länder. Jag har själv varit dit och talat med mina motsvarigheter där. Vi har ställt pengar, erfarenhet och material till förfogande, och vi driver också tillsammans med IOM ett projekt som möjliggör för framför allt studenter som har fastnat i Moskva att återvända till sina hemländer. Fru talman! Jag vill till sist också säga att jag naturligtvis inte utesluter att kvoten kan användas också på det sätt som här efterfrågats.
Fru talman! Jag återkommer till frågan om skärpning. Nu försöker Birgit Friggebo göra gällande att skärpningen av flyktingpolitiken inte till någon del beror på regeringen. För det första är regeringen ansvarig för den flyktingpolitik som bedrivs i landet av Invandrarverket och Utlänningsnämnden och för av regeringen själv fattade beslut. Det ansvaret kommer regeringen aldrig från. Man kan för det andra peka på konkreta saker, som att regeringen tog beslut om peruanerna. Jag behöver bara nämna det. Regeringen tog vidare beslut om att vistelsetiden inte skulle tillmätas betydelse vid ärendenas avgörande. För många som har vistats här lång tid under svåra förhållanden innebar det en mycket kraftig skärpning. Det har kommit fram reaktioner inom Folkpartiet, och jag förstår att Birgit Friggebo är hårt trängd. Jag skall inte ytterligare utöva någon press i det hänseendet, men vi måste ändå föra en ganska öppen debatt om det här. Att hänvisa till att utvärderingen av detta skall avvaktas är bara ett försök att krypa undan. Ansvaret för att kvoten inte har utnyttjats måste ändå regeringen ta på sig. Man var ju när man införde denna kvot medveten om förhållandena och skapade ett intryck av att man skulle göra en stor insats för de människor som är mest skyddsbehövande. Birgit Friggebo hänvisar till att det inte är möjligt att ta ut människor från enklaverna. Vi beklagar detta gemensamt och mycket djupt, men fanns det verkligen i hela denna tragedi, där hundratusentals människor var hårt drabbade i f.d. Jugoslavien, under de första sju månaderna bara 360 personer som var i behov av att komma till Sverige och som kunde överföras hit? Man hade en kvot att arbeta med som omfattade 7 800 personer. Detta är den avgörande frågan. Sedan kan vi alltså gemensamt och djupt beklaga att inte ytterligare personer kan erbjudas skydd och hjälp i Sverige. Men när man inte utnyttjar de möjligheter som man har ställt i utsikt att utnyttja tycker jag att det finns anledning att reagera. Min avslutande fråga blir: Räknar regeringen med att under innevarande budgetår, fram till den 1 juli, kunna utnyttja denna kvot antingen för dem som är i behov av skydd och hjälp i f.d. Jugoslavien eller genom en utvidgning, som Maj-Lis Lööw här har tagit upp, så att den omfattar också andra? Jag vet att UNHCR enträget vädjar om att Sverige och andra länder aktivt skall göra insatser också för den övriga världens flyktingar.

Fru talman! Jag återkommer med anledning av mottagningsmöjligheterna i Baltikum. Jag fick inte något annat svar från kulturministern än det sades om studenterna i Moskva, men inte bara de utan också en mängd andra människor är inriktade på att komma till Sverige. Vi har signaler om att många tänker komma hit förr eller senare. Det är fråga om ofattbart stora tal. Det talas om att kanske flera hundra tusen människor utan försörjningsmöjligheter är på väg hit. De har givit upp i den situation som de har haft. Frågan är här vad vi är beredda att göra i Baltikum och i de övriga öststaterna. Har det diskuterats med respektive myndigheter hur man kan hjälpa till att undvika sådana tragedier som har förekommit, och finns det några planer för detta? Man har bara varit timmar från oerhörda tragedier som hade kunnat inträffa i sådana människotransporter som genomförs av andra skäl än av rena flyktingskäl.
Fru talman! Claus Zaar har tagit upp precis dessa frågor i sin interpellation, och jag avstår från att besvara dem nu, eftersom vi får en diskussion om just detta efter denna interpellationsdebatt. Georg Andersson säger att regeringen ytterst är ansvarig för politiken. Så är det självfallet alltid och inom alla politikens områden. Det finns verkligen inte någon önskan och inte heller något exempel på att jag eller regeringen skulle vilja slippa undan från det ansvaret. Men regeringen har vissa sätt att agera. Om det t.ex. kommer signaler att praxis skulle ha hårdnat eller ändrats, undersöker man för det första om det är sant. Om det för det andra visar sig vara sant, vidtar regeringen sådana åtgärder som den kan vidta. Man kan ändra lagstiftning eller på annat sätt vidga regeringens möjligheter att påverka praxis. Det är också precis detta som har skett. När det under den förra våren och sommaren kom signaler om en oro för en hårdnande praxis tog jag tag i saken, och regeringen fattade beslut om att göra en ordentlig utvärdering av hur det förhöll sig, och denna kommer nu att presenteras i april. Detta är självfallet inte något försök att krypa undan från något ansvar. Det är tvärtom ett ansvarsfullt sätt att ta dessa signaler på allvar. Georg Andersson tar upp några beslut, t.ex. beslutet om peruanerna. Det sker i dessa fall en individuell prövning, men vi beaktar i de beslut som regeringen fattar också att vi inte vill bidra till att bygga upp celler för terrorverksamhet här i Sverige. Det är också ett ansvarsfullt sätt att hantera politiken. De människor som är i behov av skydd och som riskerar att förföljas och torteras när det kommer tillbaka till Peru får stanna, men vi är också mycket måna om att någon cellverksamhet inte skall byggas upp. Georg Andersson säger att jag är hårt trängd. Jag känner mig inte särskilt hårt trängd, eftersom jag har gott samvete beträffande regeringens beslut. Jag är stolt över att det i mitt parti finns människor som är oerhört känsliga och djupt engagerade för flyktingar och asylsökande i Sverige. Det finns ytterligare behov av reformering av flyktingpolitiken, och därför känner jag mig inte alls särskilt hårt trängd av den diskussion som har förts inom mitt parti och i vidare kretsar om att det kan finnas behov av ytterligare förändringar i flyktingpolitiken.

Fru talman! Claus Zaar har frågat mig vad jag avser att ta för initiativ mot människosmuggling från främst Baltikum och Ryssland. Han har även frågat mig vilka regeländringar jag avser att vidta för att stoppa inströmningen av asylsökande bosnier med kroatiska pass. Jag vill först återigen betona hur upprörande jag tycker att det är att hänsynslösa personer utnyttjar andra människors nöd, genom att kräva stora summor i betalning för att smuggla in asylsökande. Det är viktigt att ge klara signaler om att Sverige inte accepterar sådan verksamhet. Det är därför som regeringen under hösten föreslog skärpta straff för människosmuggling och ökade möjligheter att förverka t.ex. båtar som används för sådan verksamhet. Regeringens förslag ledde till lagändringar som trädde i kraft den 1 januari i år. Det är också mycket angeläget att samarbeta med de baltiska länderna och Ryssland. De nya demokratierna i öst strävar efter att kunna fungera som asylländer på lika villkor som de västeuropeiska staterna. De vill kunna bli accepterade av världssamfundet och leva upp till Genèvekonventionens krav. Samtidigt försöker de bekämpa den kriminalitet som tyvärr har följt i flyktingskarornas spår, bl.a. maffiagrupper. Sverige har mycket aktivt verkat för migrationspolitiska insatser i Baltikum, Ryssland och Östeuropa. Ett omfattande besöks och kontaktutbyte har ägt rum mellan Kulturdepartementet och Invandrarverket på ena sidan och de baltiska och ryska migrationsmyndigheterna på den andra. Sverige har initierat ett formellt diskussionsforum på statssekreterarnivå för länderna kring Östersjön, där bl.a. illegal migration diskuteras. Arbetet har lett till en samlad arbetsplan för mellanstatliga aktiviteter mot människosmuggling. Därtill har Kulturdepartementet genom medel från suveränitetsstödet kunnat erbjuda de estniska myndigheterna utbildning i och utrustning för inresekontroll. Sverige bidrar också till multilaterala insatser i t.ex. Ryssland genom IOM och UNHCR. Regeringen har medverkat till att Invandrarverket och Utlänningsnämnden kan skicka ut personal som förstärkning vid UNHCR:s kontor i Moskva, där två personer bistår i arbetet att registrera flyktingar. I alla våra kontakter med Baltikum och Ryssland påtalar vi att vi anser att dessa länder bör underteckna och tillämpa Genèvekonventionen om flyktingars rättsliga ställning. I dagsläget har Ryssland undertecknat konventionen, men man har varken resurser eller adekvat lagstiftning för att tillämpa den, medan de baltiska staterna inte har undertecknat konventionen ännu. Det är riktigt att en del av dem som söker asyl gör detta inne i landet. En del av dessa hör till grupper som kan resa in utan visering eller som har visering för t.ex. besök. Det går därför inte att dra den slutsatsen att alla som söker asyl först efter en tid i landet tagit sig in illegalt. Polisen är uppmärksam på problemen och samarbetar med Invandrarverket i försök att stävja illegal invandring. Att det ändå går att ta sig in i landet illegalt är oundvikligt om vi vill fortsätta att ha relativt öppna gränser mot våra nordiska grannländer. Claus Zaars påstående om att asylsökande i Sverige skulle få ekonomiska bidrag här med vilka de kan betala lån som de tagit för att smugglas till Sverige, anser jag vara orimligt. De bidrag asylsökande får till sin försörjning är knappast tillräckliga för att betala av stora lån. Vad gäller socialhjälp för invandrare som får stanna i Sverige gäller liksom för svenska medborgare att man kan få bidrag för att klara sitt uppehälle om man inte kan försörja sig på annat sätt. Slutligen, vad avser asylsökande bosnier med kroatiska pass, har Invandrarverket nyligen lämnat över ett par sådana ärenden till regeringen för prövning. Regeringen bereder för närvarande dessa ärenden. Jag vill påpeka att samtliga asylsökande naturligtvis har rätt att få sin ansökan prövad individuellt.
Fru talman! Jag ber att få tacka kulturministern för svaret. Det visar att det på en hel del punkter finns för litet kunskap hos Kulturdepartementets tjänstemän om hur det är i verkligheten. Antingen följer man inte med i utländska media, eller så har man inte kontakt med exempelvis de nordiska myndigheterna i tillräcklig omfattning för att man skall förstå vad som sker. Om man ser efter vad som ligger under människosmugglingen, om man försöker analysera den, vilket är ganska farligt, kommer man fram till mycket obehagliga sanningar. Allt fler flyktingar smugglas in till Sverige mot betalning. Det är ett faktum. Dessa flyktingar har i allmänhet inte en ekonomi som gör det möjligt för dem att ta sig hit, utan de får ''låna pengar'' -- ''lånet'' innebär att någon garanterar resan och att någon kräver betalning. Detta har Polisen i ett nordiskt land kommit underfund med. Det är fråga om ett sinnrikt system av bankkonton i Europa, men det rör sig också om bankkonton i Fjärran Östern, USA och Canada. Sedan hamnar pengarna av någon anledning slutligen i Singapore.

Sverige är en attraktiv marknad för de här smuggelsyndikaten. Vi känner till en person som har figurerat i pressen och som heter Heraldi, som förnekade det men som inte hade någon annan verksamhet än detta. Han förnekade inte att det i sammanhanget, under färden till Sverige, förekom mutor till myndigheter, tulltjänstemän och polis, mutor som betalades för att flyktingarna skulle kunna komma hit. I Danmark berättades det i en tidning som heter Jyllandsposten den 6 mars om en 32-årig tamilsk flykting, som under två år skickat ut över 3 miljoner kronor till ett konto i Singapore. Till saken hör att det var polisen som hade jagat fram de här uppgifterna. Hur kan man få ihop så mycket pengar? Posttjänstemän vet att det skickas pengar. Andra, som t.o.m. har varit här i riksdagen och talat med oss, säger att man skickar hem en viss ''skatt'' till sitt hemland. Man betalar alltså en del av bidragen, ett antal procent av allt man får här skall skickas hem. Det här innebär att flyktingvänliga länder som Sverige dräneras på pengar. För att fylla på med nya pengar måste vi låna, och det, kulturministern, leder i sin tur indirekt till att både räntor och hyror stiger. Det är alltså dags för det svenska rättssamhället att göra något åt saken. Jag har inte i den här interpellationen frågat vad vi nu skall dra för slutsats av den här illegala verksamheten, förutom de små åtgärder som nu har vidtagits. Jag anser inte att de fängelsestraff som finns avskräcker från människosmuggling, och det gör inte heller det faktum att man tar hand om båtarna, utan smugglarna finner på metoder som vi inte kan kontrollera. De som verkligen arbetar bakom den här verksamheten har vi ingen kontroll över alls. Jag vill veta om det nu finns en kraftigare åtgärdsplan mot människosmuggling. I debatterna om asylfrågan och den politik som förs förekommer ordet människosmuggling inte en enda gång. Men det är ju här problemet finns. De kosovoalbaner som kom hit tidigare var människosmugglade av personer med helt andra avsikter än att rädda flyktingar. Jag vill ha ett verkligt uttömmande svar på mina frågor.
Fru talman! Det är inte ofta som det ämne man har velat puffa för kommer upp i två interpellationsdebatter i rad. Jag utgår från att Birgit Friggebo så småningom kommer att försöka ge ett svar till Claus Zaar. Om Birgit Friggebo klarar av att från den här talarstolen lösa bekymret med människosmugglingsfenomenet, får hon förmodligen Nobelpriset. Det är ju ett utomordentligt komplext problem, och vi är inte ensamma om att brottas med det. Profitörer finns det, och varför skulle det inte finnas profitörer på det här området när det finns profitörer på praktiskt taget alla områden? Det här är heller inget nytt fenomen; det har väl funnits i alla tider. Det är inget fel med att hjälpa människor att fly. Vi tycker ju själva att Röda Nejlikan är väldigt tjusig när vi ser honom på film. Det som är fel är naturligtvis att utnyttja människor i en desperat situation, plocka av dem alla pengarna och på ett annat håll på jordklotet förutskicka guld och gröna skogar, som över huvud taget inte existerar. Det är det som är det hjärtlösa och mycket kriminella, som man väl får ta till olika åtgärder för att motarbeta. En av de åtgärder som kan vidtas är naturligtvis att vi i vår egen omvärld försöker hjälpa våra grannstater som ännu inte har klarat av detta att få en ordentlig gränskontroll, ett ordentligt flyktingmottagande, en ordentlig asylprövning, osv. De åtgärder som Birgit Friggebo har redovisat i svaret när det gäller Baltikum och Ryssland täcker också in det mesta. Det är helt riktiga åtgärder, och det är bra att de redovisas samlat på det här viset. Vi försökte tidigare, på min tid som invandrarminister, att arbeta på ungefär samma sätt gentemot Polen, när vi upptäckte att det var den vägen flyktingströmmarna kom, eftersom Polen som nybliven deomkrati inte klarade av detta. Också där fanns det profitörer hela vägen, ända från Förenade Arabemiraten och fram till dess att flyktingarna steg av färjan i Ystad. Då får vi lov att göra någonting åt det här, och det första vi måste göra är att ställa krav på våra grannländer om att man där skall försöka leva upp till de demokratiska grundsatserna genom att också bli flyktingmottagarländer och bygga upp instrument för ett flyktingmottagande. Men vi förstör ju att detta självfallet tar tid. Det är heller inte möjligt -- för att anknyta till den tidigare debatten -- för oss i Sverige att på vår kvot ta hit alla dem som hamnar i flyktingläger i Baltikum eller Ryssland. Det skulle bara betyda att flyktinglägren där mycket snabbt fylldes på nytt. Vad vi måste hjälpa till med, och som också redovisas i svaret, är att se till att prövningen av skyddsbehovet sker i det land dit man har kommit och sökt skydd. I dag är ju situationen den att det uppenbarligen finns en grupp, inte minst från Irak och trakterna däromkring, som sitter fast och inte kommer någonstans. Det är inte möjligt att skicka tillbaka dessa människor till deras eget land. Ett hyfsat flyktingmottagande är ännu inte möjligt i Baltikum och Ryssland. Jag är glad att Birgit Friggebo lämnade en öppning för att de skulle kunna komma i fråga för en sådan här kvot. Jag hoppas nu att invandrarministern tar initiativ i UNHCR. Då blir den här redovisningen komplett, som svar på Claus Zaars interpellation om flyktingpolitiken.
Fru talman! Claus Zaar säger att vi är okunniga och att vi inte vet hur det ser ut i verkligheten. Det vill jag kraftigt dementera. Detta är inte något nytt. Detta är också en fråga som diskuteras mycket internationellt. Vi hade för inte så länge sedan en stor internationell konferens i Budapest där de här frågorna togs upp. Det är helt riktigt att det förekommer en omfattande handel med människor, som också är en ganska lönsam verksamhet. Inget land kan ensamt klara av att lösa de här problemen, utan det måste ske genom ett internationellt samarbete mellan länderna. Det utnyttjande som människor utsätts för är naturligtvis fruktansvärt, med olika slags faror. Det påstås även att människor bara försvinner när smugglarna har fått sina pengar. Här i vårt eget land hade vi nyligen exemplet med kosovoalbaner, som fått avslag i Sverige och som smugglats in i Norge. De förespeglades att de skulle få stanna där, vilket inte alls är säkert. De plockades av 5 000--10 000 kr bara för att bli körda med bil över en gräns. Om dessa människor själva ville ta chansen att söka sig till Norge kunde de naturligtvis enkelt gå över gränsen själva eller ta en buss. Detta är ett fruktansvärt utnyttjande av olyckliga människor. Vi har från svensk sida försökt att ta vårt ansvar internationellt. Som jag redovisade i svaret, har vi omfattande kontakter österut, både på regeringsnivå och på statssekreterarnivå, mellan departement och mellan respektive myndigheter. Vi försöker att på allt sätt understödja den vilja som finns i dessa stater för att stävja detta problem. Det sägs ofta, t.ex. när vi lägger fram en proposition för att motverka människosmuggling, att det bara är ett sätt för Sverige att se till att det inte skall komma så många just till Sverige. Så är det inte, utan det motsvarar ett önskemål från dessa länder att tas upp i det internationella samfundet och bli likvärdiga med bl.a. de västerländska staterna. De kanske framför allt vill stävja verksamheten därför att den kriminalitet som följer i spåret av människosmugglingen skadar deras länder så mycket. Ryssland, de baltiska staterna och andra forna öststater har därför ett önskemål att få hjälp med att skaffa sig asylsystem, utlänningslagstiftning, mottagningssystem men också en effektiv gränskontroll. Inom det området har både Kulturdepartementet och Polisen hjälpt dessa länder. Claus Zaar går naturligtvis ett steg längre. Han börjar med att ta upp det hotfulla i att hela vårt land håller på att gå under. Han drar sig inte för att säga att räntorna och hyrorna stiger. Just nu sjunker ju räntorna, och dessutom har hyreshöjningarna i det här landet aldrig varit så låga under de senaste decennierna som nu. Claus Zaar bör ha några proportioner i diskussionen. Dessutom vill jag säga att kraftfulla åtgärder mot människosmuggling på bred front inte får hindra att människor som är i behov av skydd och som är flyktingar kan få detta skydd. Jag har sett att Ny demokrati i en motion säger att människor som har smugglats inte skall ha rätt att söka asyl här i Sverige, utan att de skall direktavvisas omedelbart. Man skulle alltså straffa de människor som söker skydd därför att kriminella element försöker utnyttja deras olycka. Så får det naturligtvis inte gå till. Det måste vara balans i verksamheten.
Fru talman! Den här frågan är svår -- det erkänner alla. Men någon måste våga ta i den. Den förra regeringen vågade inte göra det. Det har avslöjats i efterskott att trafiken från Chile också var människosmuggling. Man måste alltså se till att det blir mindre pengar i verksamheten när det gäller flyktingarna om man skall komma någonstans. Man måste ge signaler. Det är därför som vi har tagit i så drastiskt som att säga att man måste tala om vilka signaler Sverige ger, nämligen att det inte lönar sig med människosmuggling. Hur skall vi göra? Det blir konstigt om en stat inte ser till behovet av skydd och vägrar asylrätt när det är fråga om människosmuggling. Då lönar det sig igen. Den här affärskedjan går runt. Det är som ett stort företag, som vi inte har någon kontroll över. Vi vet bara att det fungerar för dem som håller på med den här smutsiga hanteringen. Vi vet att flyktingar blir lurade, att det är fråga om mycket lurendrejeri. Vi hörde senast talas om trafiken till Norge. Dessa stackars människor har kommit hit, och när de har avvisats via Utlänningsnämnden får de transport ur landet. De prövar den sista utvägen. Vi måste ta oss samman och säga att det här är som en sjukdom. Vi kan inte bara säga att vi skall försöka. Vi måste utarbeta ett konkret program. Polisen m.fl. måste delta. Det måste kanske göras förändringar i betalningssystemen. Vi kan inte bara betala ut pengar. I Tyskland har man börjat med en metod att inte betala ut så mycket pengar att det blir lönsamt, utan man arbetar med kort osv. Vi måste ha en förutsättningslös diskussion om människosmugglingen, så att den får sig en knäck, så att den inte lönar sig. Det är ju fråga om rena kalkyler för dem som håller på med detta. De har lurat av människor fastigheter, ja, allt de äger. Dessa människor står tomhänta när de kommer hit -- om de kommer hit; de kan fastna på vägen. Man funderar också hur det ser ut i de övriga nordiska länderna. Man måste jämföra förhållandena och hjälpas åt.
Fru talman! Claus Zaar säger att vi skall ha en förutsättningslös diskussion om åtgärder. Det stadiet har vi passerat för länge sedan. Vad det nu handlar om är att vidta åtgärder. Det är precis det som sker. På svenskt initiativ sammankallades för något år sedan en östersjökonferens, där länderna både på den här sidan och på den andra sidan Östersjön deltog. Där fattades en rad beslut om gemensamma samarbetsprojekt mellan de nordiska länderna och våra grannar på den östra sidan. Det arbetet är i full gång. Det tjänar inte mycket till att stå och vifta med armarna och säga att det måste göras någonting. Åtgärder skall vidtas, och de håller på att vidtas. Jag har här en lista på tre sidor med olika projekt, där vi försöker att hjälpa till på vår kant. Vi vet att det här är spritt runt om i världen, och det krävs naturligtvis ett vidare internationellt samarbete. Enskilda regeringar i olika länder måste vara beredda att vidta åtgärder. Dessa kraftfulla åtgärder får dock inte hindra oss från att se att det bakom detta finns människor som behöver hjälp. Det krävs då en viss känslighet, för att dessa människor inte först skall utnyttjas av människosmugglare och sedan inte få sitt skydd, utan sändas hem till länder där de riskerar förföljelse, tortyr och omänskliga fängelsestraff. Det är denna balans som jag har velat uppmärksamma i den här interpellationsdebatten, på grund av att Claus Zaar representerar ett parti som ständigt bara har en vinkling när det gäller migrationspolitiken.
Fru talman! Man blir litet förvånad. Det finns alltså en massa projekt, men jag undrar hur effektiva de är. Vilka resultat och vilka signaler ger de? En gemensam nordisk politik borde väl åtminstone vara en grund i detta arbete. Enligt uppgift är det lättare att från Baltikum komma till Finland. Därifrån kan man sedan ta sig hit. Man kan plöstligt bara dyka upp. Det verkar alltså finnas system för människosmugglare. Vi måste titta realistiskt på detta och se vilka resultat vi har uppnått. Vårt parti menar att denna fråga är oerhört viktig. Om vi ger fel signaler -- visar att vi är undfallande och att vi inte har ett kraftfullt agerande -- kommer problemet att expandera så att vi inte får någon kontroll över det. Det är alltså många människor som är på väg. Vi har inte de rätta proportionerna när vi diskuterar detta. Vi måste konkret tänka igenom hur vi skall nå ett resultat inom en viss tid. Det viktiga är att få bort pengarna ur hanteringen. Skulle kulturministern kunna tänka sig att gå över till ett system med kuponger? Dessa kuponger skulle inte kunna skickas som pengar. Det hemska är att det finns för mycket pengar i denna verksamhet. Det handlar om miljarder. Då blir det affärsverksamhet. Det är det som är problemet. Vi utnyttjar människor i nöd. Människorna har nöd, och människosmugglarna får bröd. Det är något som är fel när det blir ett sådant resultat av flyktingpolitiken. Vi måste kanske vidta speciella åtgärder. Jag läste i ett tyskt magasin att man i Tyskland ville införa ett system med 800 kr i bidrag. Resten skulle vara kuponger. Jag har för mig att det var så. Kanske känner invandraministern bättre till detta. Jag tror att vi gemensamt måste göra någonting, så att pengarna kommer ur trafiken.
Fru talman! Jag hade inte tänkt blanda mig i den här debatten. Men jag måste ändå ställa en fråga: Vad menar Claus Zaar med människosmuggling? Det är egentligen ett mycket konstigt ord. Det leder tankarna litet fel. Att man plockar in en massa människor i en container och ser till att de kommer över Östersjön utan att någon har sett dem kan väl till nöds kallas människosmuggling. Men ofta handlar det inte så mycket om smuggling och om att gömma människor. Det profitörerna till största delen gör är att visa på resvägar. Man förespeglar människor att de kommer att få ett liv i stor välmåga osv., om man bara får hjälpa dem att komma till Sverige för si och så många tusen kronor. Dessa profitörer förutskickar alltså saker som inte kommer att inträffa. De hjälper till att hitta resvägar, och de tar förmodligen bra betalt -- med god avans -- för biljetter och sådant. Men detta handlar ju inte om smuggling i ordets egentliga bemärkelse. Det är inte kriminellt att komma till ett land och söka asyl. Det sker helt öppet att människor vill komma in i ett land. Vare sig det sker på Arlanda eller i Ystad är det inte något fel i det. Dessa profitörer vill vi inte öppna dörrarna för. Det bästa är naturligtvis att ha ett snabbt och effektivt asylförfarande. Det är den bästa signalen till omvärlden. Då förespeglar man inga människor att de på lösa grunder kan komma och söka asyl i ett land. Detta jobbar man med hela tiden. Så länge det finns rika och fattiga länder kommer gräset självfallet alltid att vara grönare på andra platser i världen, och till de platserna vill man gärna ta sig. Det kan också vara fullt möjligt att t.o.m. låna pengar för att ta sig dit. Man blir skyldig, och när man väl har etablerat sig i landet kan man också häfta i skuld och få betala av den. Detta har egentligen ingenting med hur mycket vi betalar i asylbidrag på våra förläggningar att göra. Det räcker förmodligen inte långt. Det mest tragiska i detta är, precis som Birgit Friggebo pekade på, att människor säljer allt de har hemma för att få ihop dessa pengar. De kommer hit helt barskrapade med orealistiska förhoppningar om att få stanna här. De skickas tillbaka hem igen och är helt utblottade. Självfallet vill vi inte medverka till detta, men det är väldigt svårt för Sverige att förhindra, eftersom det sker redan i hemlandet.

Fru talman! Sten Östlund har med hänvisning till ILO:s styrelses behandling i november 1993 av en anmälan från LO, TCO och Fria fackföreningsinternationalen om bristande tillämpning av ILO:s konvention nr 121 om förmåner vid yrkesskada ställt en rad frågor till mig i anslutning till styrelsens slutsatser och rekommendationer. Anmälan hade sin bakgrund i ett riksdagsbeslut hösten 1992 till följd av den s.k. krisuppgörelsen mellan regeringen och Socialdemokraterna. Uppgörelsen innebar att en karensdag infördes i sjukförsäkringen och, genom samordningen av försäkringssystemen, också i arbetsskadeförsäkringen. I anmälan påtalades dessutom det förändrade arbetsskadebegreppet. ILO:s styrelse uttalade stor förståelse för den ekonomiska situation i Sverige som lett till införandet av karensdagen men konstaterade att en karensdag i arbetsskadeförsäkringen inte är förenlig med Sveriges åtagande enligt ILO:s konvention nr 121. Styrelsen rekommenderade därför Sverige att ändra lagstiftningen i fråga och att senast den 15 oktober 1994 rapportera om vidtagna eller planerade åtgärder för att uppfylla konventionens bestämmelser. Sten Östlunds första fråga gäller vilka åtgärder regeringen avser vidta beträfande karensdagen. Statsrådet Könberg har redan här i kammaren besvarat en motsvarande fråga den 23 november 1993. Han erinrade då om skälen att införa karensdagen, som också redovisats för ILO både i regeringens skriftliga rapport och på plats i Genève. Han redovisade också det förslag som en arbetsgrupp i Socialdepartementet utarbetat som skulle tillgodose konventionens krav trots en karensdag i sjukförsäkringen -- en uppläggning som en enig ILO-kommitté, i vilken arbetsmarknadens parter ingår, inte hade några erinringar emot. Detta förslag blev emellertid aldrig aktuellt i och med uppgörelsen den 22 september 1992 mellan regeringen och Socialdemokraterna. I den proposition som låg till grund för riksdagens beslut gjorde regeringen riksdagen uppmärksam på både konventionens bestämmelser i denna del och arbetsgruppens förslag. Regeringen ser med stort allvar på Sveriges internationella åtagande, trots att omständigheterna i extrema situationer kan tvinga oss att vidta åtgärder som inte är förenliga med ett tidigare internationellt åtagande. Jag vill tillägga att om anmälan inte hade lämnats in hade ILO, i enlighet med våra åtaganden, självfallet informerats genom regeringens ordinarie rapportering om tillämpningen av ratificerade konventioner. ILO:s styrelse var enig i sin bedömning och sina rekommendationer. Samtidigt konstaterades i debatten att den svenska arbetsskadeförsäkringen fortfarande tillhandahåller ett grundskydd väl i nivå med konventionens intentioner. Det påpekades dessutom att ILO kunde dra lärdom av detta ärende. Vid utformningen av framtida konventioner borde inte så i detalj föreskrivas hur tillämpningen skall ske. Vad gäller det förändrade arbetsskadebegreppet och den ändrade bevisregeln beträffande arbetsskada gjorde ILO:s styrelse över huvud taget inte något uttalande. Styrelsen beslöt emellertid att begära ytterligare upplysningar från Sverige om den praktiska tillämpningen av ändringarna i lagstiftningen även i denna fråga till den 15 oktober Även om ILO:s styrelse förklarat ärendet som slutbehandlat för egen del fortsätter dialogen med ILO:s särskilda organ för granskning av konventionstillämpning. Riksdagen har informerats om detta i årets budgetproposition. Regeringen kommer i enlighet med ILO:s stadga att som alltid delge arbetsmarknadens parter de rapporter som tillställs Internationella arbetsbyrån i Genève. Självfallet kan även andra som har intresse vända sig till mitt departement för att få del av rapporterna.

Fru talman! Sten Östlund satt i denna riksdag och godkände en karensdag i arbetsskadeförsäkringen. Den kunskap som Sten Östlund redovisar att han har i dag hade han således inte ett dugg av vid det tillfället. Jag är övertygad om att Sten Östlund visste mycket väl hur det förhöll sig och att han såg lika praktiskt på denna fråga som hans partikamrater hade gjort vid överläggningen. Det här är egentligen en större fråga. Jag vågar säga att Sveriges regering och riksdag jobbar mycket ambitiöst och noga med de internationella åtagandena. Men egentligen rör det här också frågan om hur ILO skall jobba framöver.

Om ILO fortsätter att hålla på med detaljer i stället för att se till helheten i uppgifterna, kommer man att få ett mycket dåligt ggenomslag hos medlemsländerna. Det beklagar jag. Det finns mycket stora uppgifter för ILO att jobba med i hela världen. I det här sammanhanget sägs att det blir en tankeställare hur man skall jobba framöver. En karensdag och en livslång arbetsskada skall diskuteras. Här finns oerhört gamla och omoderna regler som hindrar. Från ILO:s sida säger man ingenting om att man skall sänka ersättningen för hela livet från 100 % till 65 %. Men när det gäller en karensdag i sjukförsäkringen träder maskineriet i gång. Jag tror att ILO har den inneboende klokheten att man framöver skall akta sig för detaljer som gör att medlemsländerna icke tar till sig konventionerna. Jag har lämnat svar. Till den 15 oktober skall vi i detalj avge ett svar. Fram till dess att svaret är utarbetat kan jag inte här i riksdagen i detalj redogöra för innehållet. Jag är ganska övertygad om att ILO i dag ser och framöver kommer att se Sverige som en absolut toppmedlem.

Fru talman! Jag höll ett anförande för ILO i maj eller juni månad i fjol. Inför hela församlingen tog jag upp frågan om att koncentrera organisationens krafter -- de är inte heller oändliga -- till de stora, tunga och väsentliga frågorna för arbetskraften och arbetsmarknaden och inte på någon liten detalj. Sten Östlund, jag är helt övertygad om att ILO och de övriga tre parterna också kommer att tycka så. Man skall gå från det hyperdetaljerade till det större. Det är att missbruka goda krafter när man håller på det hyperdetaljerade.

Fru talman! Jag var inte med när denna punkt diskuterades i Rosenbad. Men Sten Östlund bröt på ett ordentligt sätt mot vad han nyss sade när han i denna kammare -- med ganska lång betänketid -- ändå antog en karensdag utan att konventionen var ändrad. Jag kan ha förståelse för det. Nu kommer ett svar att arbetas fram. Det tillhör seden på detta område att svaret kommer att diskuteras med den svenska ILO-kommittén där arbetsmarknadens parter är representerade. Därefter blir det regeringsbeslut. Det vore nästan rent tjänstefel av mig att föregripa det arbetet. Svar kommer senast den 15 oktober.

Fru talman! Pär Granstedt har frågat mig vilka initiativ Sverige vidtar inom ESK och i övrigt med anledning av uppgifterna om att Ryssland inte längre är berett att infria sina åtaganden beträffande trupptillbakadragande från Estland. Lars Sundin har frågat mig hur den svenska regeringen kan medverka till att den ryska regeringen håller sina tidigare utfästelser om ett tillbakadragande senast den 31 augusti. Sedan frågorna ställdes har vi nåtts av den goda nyheten att Ryssland och Lettland har paraferat ett avtalspaket, som förmodligen kan undertecknas vid ett möte mellan ländernas presidenter någon gång i april. Avtalet anger den 31 augusti som slutdatum för uttåget. Detta datum har Ryssland självt föreslagit även i sina förhandlingar med Estland. Esterna anser visserligen att de 2 500 man som återstår av de f.d. sovjetiska trupperna borde kunna dras tillbaka snabbare än så. Ändå har man gått med på den 31 augusti för att över huvud taget få ett avtal. Sverige har varit mycket aktivt under hela förhandlingsprocessen för att påverka denna i gynnsam riktning. Under de senaste veckorna har vi i synnerhet framhållit att den ryska utfästelsen om den 31 augusti måste hållas. Jag underströk själv detta vid en pressträff i samband med utrikesminister Luiks besök den 2 mars. Sverige har framhållit detsamma inom ESK, vid samtal i Rysslands utrikesministerium och tillsammans med övriga nordiska länder i form av ett uttalande vid nordiska statsministermötet den 7 mars. Den tydliga reaktionen från Sverige och andra länder som noga följer utvecklingen i Baltikum är säkert en faktor som har bidragit till att de lettisk-ryska förhandlingarna fått ett lyckligt slut. Den bör också ge resultat även i fråga om Estland. Ryssland skall enligt planerna äga rum i Moskva den 5 och 6 april. Naturligtvis utgår vi från att man denna gång når fram till ett avtal i frågan. Chanserna har ökat betydligt i och med det lettiska resultatet.
Fru talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret på min fråga. Också jag har noterat att utvecklingen har gått framåt en del sedan frågan ställdes. Det finns nu ett avtal med Lettland, och det har kommit en förhandlingsöppning mellan Ryssland och Estland. Men samtidigt är det med en mycket stark olust som man iakttar den ryska politiken gentemot Estland och Lettland. Det är ett slags stop-and-go-politik, där det ibland lossnar men där man sedan sviker träffade överenskommelser. Sedan får parterna börja om igen. Det är en arrogant stormaktspolitik, som vi naturligtvis inte kan acceptera. Det blir inte bättre av att Ryssland tenderar att koppla detta till synpunkter på behandlingen av de ryskspråkiga minoriteterna i dessa länder. Också vi kan ha synpunkter på hur man bäst tillgodoser den ryskspråkiga befolkningens demokratiska och mänskliga rättigheter, men det är naturligtvis fullständigt oacceptabelt att man använder militära påtryckningar för att försöka få sin vilja igenom. Det är därför i högsta grad nödvändigt att vi från svensk sida alltid reagerar å det skarpaste vid varje tendens från ryskt håll att använda sina militära styrkor som ett medel för att påverka estnisk och lettisk inrikespolitik. Sverige har ju en hedervärd tradition på det här området, och utrikesministern hänvisar också till en hög svensk aktivitet. Det finns anledning att notera den med stor tillfredsställelse, och jag är förvissad om att Sverige kommer att fortsätta denna tradition att på allt sätt stödja de baltiska staterna i deras fortsatta process för frigörelse från det ryska inflytandet.
Fru talman! Jag ber att få tacka för svaret på också min fråga. Det är bra att den svenska regeringen har varit aktiv i denna fråga. Det som oroar och som gjorde att jag ställde frågan var naturligtvis uppgifterna om att samtalen om en rysk reträtt till den 31 augusti avbröts i början av mars. Den ryska delegationsledaren ambassadör Svirin sade att han efter besked från Moskva hade att meddela esterna att den 31 augusti inte längre var aktuellt som ett reträttdatum. Ändå var det ryssarna själva som först hade angivit detta datum. Esterna ville naturligtvis ha ett tidigare datum men hade accepterat den 31 augusti. Ryssarna tog nu tillbaka detta datum. Utrikesministern är nu relativt optimistisk om att en rysk reträtt ändå skall genomföras till den 31 augusti. Vad förutom den rysk-lettiska uppgörelsen får utrikesministern att vara så optimistisk?
Fru talman! Det är precis som Pär Granstedt här säger: Vårt stöd för balternas självständighet är starkt, både för balternas skull och för vår egen skull. Detta är en klar svensk politik. Jag tycker att det fanns skäl för oro när den nye estniske utrikesministern var på besök här i Stockholm och fick meddelandet från förhandlingarna om att de hade brutit samman. Jag tycker samtidigt att det är en mycket betydande framgång som nu har ägt rum i och med att avtalspaketet är paraferat i Moskva. Det är alldeles utomordentligt. Det datum som ryssarna själva hade satt ut har därmed fått en bekräftelse. Jag tycker att vi nu bara har att uttrycka den mycket starka förhoppningen att även ester och ryssar når ända fram och att ryssarna accepterar datumangivelsen den 31 augusti. Det är icke en dag för tidigt i förhållande till de utfästelser som de tidigare har gjort såväl i ESK som i andra sammanhang.
Fru talman! Jag tycker att de mycket tydliga markeringar som utrikesministern här gör är mycket bra. Vi har utan tvivel ett ansvar för våra broderfolks situation. Samtidigt bör vi kanske inte vara obegränsat optimistiska, även om vi just nu har positiva utfästelser från ryssarnas sida. Det har vi haft förut, och de har svikits förr. Därför är det nödvändigt med en fortsatt vaksamhet. Det är också av största vikt att man på rysk sida vet att världssamfundet och inte minst grannländerna följer detta utomordentligt noga och kommer att reagera mycket skarpt, om det kommer nya svek i den fortsatta processen. Jag har ganska stor förtröstan om att det är precis så Sverige kommer att agera.